Herr talman! Målet för Europeiska gemenskapen är att avskaffa alla inre gränser mellan de tolv länder som deltar i detta samarbete — att ge människor, varor, tjänster och kapital möjligheter att röra sig över dessa gränser lika obehindrat som vi i Sverige kan förflytta oss mellan t.ex. Götaland och Svealand. Det finns en fantastiskt stor tanke bakom detta — att på detta sätt försöka ena tolv länder i Europa, ett arbete som vi i denna kammare har all anledning att hälsa med den allra största glädje. Det är alltså tolv demokratier med höga sociala och miljömässiga mål som har beslutat sig för att samarbeta omfattande och djupt. De har också haft stora framgångar hittills i sin verksamhet. Hade de inte haft det, hade vi inte fört den diskussion i kammaren som vi i dag för. EG har visat att demokratin, den starka tonvikten på mänskliga rättigheter och tilltron till marknadsekonomin fungerar alldeles utmärkt för människorna. Det är stora skillnader i vad länderna i EG har åstadkommit och den utveckling som vi har i Östeuropa. Efter hand har det skapats en klyfta när det gäller levnadssätt och levnadsstandard, vilken det till slut inte längre va — Prot. 1989/90:23 rit möjligt att dölja på östsidan. 10 november 1989 Vi ser i dag hur förändringens vind sveper fram över Östeuropa - det bör-=- I jade i Sovjet och fortsatte i Baltikum, Polen och Ungern och nu gäller det DDR. Det är ett utslag för att människorna i öst har förstått att det som hänt på den andra sidan av muren varit så oerhört mycket mera givande och stimulerande för medborgarna där än det som de socialistiska enpartidiktaturerna har kunnat åstadkomma. När dessa nu bryts upp och människorna öppet visar att de vill ha en förändring är det deras önskan och förhoppning att en dag själva kunna få bli medlemmar av Europeiska gemenskapen. Det är en stark drivkraft bakom dem som i dag försöker ändra förhållandena i Östeuropa och skapa utrymme också där för frihet, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Jag önskar dem stor framgång. Det är den här kraften för en förändring inte bara i Europa utan också, långsiktigt, när det gäller nya former för samarbete i världen som Per Gahrton — skam över honom! — karakteriserar som en europeisk randstat. Detta EG, med 320 miljoner invånare, som i demokratisk frihet försöker utforma en framtid, karakteriserar han som en europeisk randstat. Jag skall inte ägna mer tid åt Per Gahrton, i varje fall inte i denna debatt — han är inte värd det. Hans negativa inställning, hans förakt för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i Europa, bör verkligen målas upp för vad det är. Miljöpartiets kamp mot det europeiska arbetet för enighet och strävan är föraktlig — jag vill gärna klart säga detta i denna kammare, Sedan vill jag vända mig till statsrådet och ställa två frågor. Inom den Europeiska gemenskapen pågår nu en strävan att också skapa en social dimension, att se till att människorna verkligen får full valuta av det arbete som bedrivs, så att de kraftfullt skall känna att det som skapas kommer alla till del på ett rättvist och riktigt sätt. Det fanns en artikel om detta av Jan Olsson i Dagens Nyheter i går. Det vore intressant att höra hur statsrådet ser på Sveriges möjligheter att på något sätt delta i och påverka diskussionerna och uppbyggandet av denna sociala dimension i Europa. Att vi inte kan spela någon stor roll förstår jag, eftersom vi har valt att inte söka medlemskap i EG. Men vi kanske ändå har någon möjlighet att påverka, att vara med i varje fall i de intellektuella samtalen. Låt oss utnyttja de möjligheterna! Statsrådet kan gärna beskriva dem, om hon har något att säga på den punkten. Jag vill i min andra fråga till statsrådet konstatera att vi uppenbarligen ännu inte har nått så långt i våra förhandlingar med EG att diskriminering av svenska företag på den europeiska marknaden inte är möjlig. Jag läste med oro att Ericsson och Nokia — de svenska och finska storföretagen när det gäller elektronik — skulle kunna komma i ett sämre konkurrensläge vid offentlig upphandling än de företag som har hemort inom EG. Vad kan vi göra åt detta? Varför kommer man nu med sådana propåer från EG:s sida, som innebär att de här företagen skall kunna diskrimineras? Borde man inte tvärtom visa större öppenhet från EG:s sida när förhandlingarna mellan EFTA och EG pågår?

Herr talman! Det är en fantastisk beskrivning av vad EG är som vi just har fått lyssna till av Hadar Cars. Det låter som om det är rena rama Sörgården, en idyll utan like, som vi nu skall bli en del av. Den beskrivningen är så långt från verkligheten som man kan komma. Jag vet inte vilken uppfattning Anita Gradin har om hur det ser ut där, men dessa tolv länder, som är högt industrialiserade och kapitalistiska, har en social utslagning och en arbetslöshet som är otroligt stor jämfört med Sverige. Det finns en rad förhållanden som kan kritiseras i dessa länder. Det är märkligt att man kan ha så olika bilder av hur verkligheten ser ut. I den utveckling som nu pågår, med internationell avspänning och nedrustning, och den demokratiseringsprocess och de nödvändiga förändringar som sker i de östeuropeiska länderna, ingår en strävan att få normala förbindelser med Västeuropas länder, de nordiska länderna och de neutrala länderna. Hur tror Anita Gradin att denna process påverkas av att vi är så ensidigt inriktade på förhandlingar med EG-länderna? Min uppfattning är att vi försvårar den nödvändiga demokratiseringsprocess som pågår i de östeuropeiska länderna genom att vara så ensidigt inriktade på EG. När nu en rad av dessa länder, framför allt Ungern och Polen, är intresserade av att få förbindelser med de nordiska länderna och med Sverige via EFTA, svarar vi att vi inte kommer att ta ställning till det därför att vi är intresserade av EG och det är de förhandlingarna som gäller. Det snäva synsätt som regeringen uppvisar i fråga om den process som pågår i de östeuropeiska länderna bidrar inte till att processen fortsätter på ett bra sätt. Vår uppgift i dag inom politikens alla områden är att se till att förstärka den demokratiseringsprocess som pågår, fördjupa den, utveckla den och se till att den blir så stabil som möjligt. Det är i skenet av detta som vi måste se på vårt handlande. Det är också i skenet av den processen oerhört viktigt att Sverige finns som ett neutralt land. Jag tror att de neutrala länderna i Västeuropa över huvud taget har en stor uppgift, en mission, att fylla för den fortsatta demokratiseringsprocessen i Östeuropa. Genom samtal som jag har haft vet jag att dessa länder är mycket intresserade av att föra diskussioner med Sverige och de neutrala länderna. Att vi kan erbjuda oss att vara diskussionspartner och samarbetspartner samt erbjuda organisationer som inte har stormaktspolitiska ambitioner, där det handlar om handel och ekonomi utan inblandning av överstatliga organ, är livsviktigt för de här ländernas vidare utveckling. Vi borde i detta läge ha en mycket mera aktiv och offensiv hållning till den östeuropeiska utvecklingen än vad den svenska regeringen uppvisar i sitt mycket snäva perspektiv och sitt ihärdiga EG-förhandlande. Det skulle vara intressant att höra hur Anita Gradin ser på de här frågorna och om vårt ihärdiga EG-förhandlande verkligen på ett positivt sätt påverkar den nödvändiga utvecklingen i Östeuropa.

Herr talman! Ett av många skäl till att jag i går kunde fira tioårsdagen av mitt livs klokaste beslut, nämligen att lämna folkpartiet, stod i talarstolen för en stund sedan. Ett parti som kan ha en person med så totalt felaktig uppfattning om den internationella verkligheten som handelsminister kan man över huvud taget inte ha någon befattning med. Där slösade jag bort 24 sekunder. Tyvärr var det nödvändigt. Herr talman! Statsrådet Anita Gradin anser inte att hon smyganpassar. Jag har medgett att det har blivit förbättringar efter vårt tjat. Men det är också ett faktum att det i kammarens protokoll finns kritik från samtliga borgerliga partier i olika omgångar mot delar av informationspolitiken. Något svar på varför det som sker i Rådet för Europafrågor är så hemligt att det inte ens kan avslöjas med anmodan om sekretess eller för framtidens historiker fick jag inte heller här. Det pågår fortfarande en mängd utredningar inom de statliga verken som klassas som internt arbetsmaterial och därför inte heller är tillgängligt för parlamentariker, inte ens för oss som sitter i EFTA-delegationen. Jag har begärt att få en förteckning över alla handlingar som integrationssekretariatet har upprättat. Jag har inte fått någon sådan förteckning. Det finns ganska mycket kvar att röja upp innan vi kan sluta tala om att det är en smygpolitik som pågår. Avvisar Sverige öststaterna eller ej? Jag vet att statsrådet inte accepterar termen avvisar. Samtidigt har regeringen klart sagt ifrån att man prioriterar EG-samarbetet. Man prioriterar det så mycket att det skall vara färdigt innan man på allvar vill ta itu med de propåer som kommer från östeuropéernas sida. Det gör att EFTA har förvandlats till en anslutningsorganisation för EG och inte längre betraktas ha något egenvärde. Jag tycker att det är ytterligt beklagligt. Ien artikel i senaste numret av European Affairs skriver en ekonom, ingalunda en miljöpartist, att EFTA tvärtom är den organisation som är mest lämpad att brygga över öst-väst-klyftan. Varför kan regeringen inte ta upp Sveriges gamla fina roll som överbryggare av motsättningarna i Europa, i stället för att klamra sig fast vid detta helt felkörda EG-spår i en tid när förutsättningarna för Europas tudelning håller på att braka ihop? Herr talman! Statsministerns 23 mars-löfte, det kategoriska löftet att en försämrad miljö etc. är ett pris EG-anpassningen inte är värd, kan vi få det upprepat här i talarstolen?

Herr talman! Europeiska gemenskapen, Gudrun Schyman, är långtifrån någon Sörgård. Den är en dynamisk, sjudande del av världen, i snabb ekonomisk och social utveckling.

De vill finna en sådan social dimension i sitt samarbete att de ekonomiska frukterna av utvecklingen kommer alla till del. De vill stärka arbetet på att skapa en god miljö i hela det område som EG tillhör. Herr talman! Folkpartiet i sin helhet delar Per Gahrtons uppfattning på en punkt. Det var och är att det klokaste beslut han fattat var att lämna folkpartiet. Jag hoppas på flera tillfällen att med statsrådet Gradin få diskutera frågorna om vad den sociala dimensionen innebär och vilka våra möjligheter är att medverka i den. Jag fick inte någon riktigt klar bild av hennes inlägg i dag, om hon ser några mer goda vägar för oss att ta del i det arbete som just nu pågår. Jag förstår att man är ganska nära att komma fram till någon form av ”social charter”, social deklaration. En sådan kan bli oerhört viktig också för vår del. Det är inte likgiltigt på vilket sätt man åstadkommer den struktur som skall se till att alla får del av den ekonomiska växtkraftens frukter. Sverige har ett intresse av att vara med och diskutera det. Också vi kommer i betydande utsträckning att finna det förenligt med våra intressen att tillämpa liknande regler. Därför bör vi även ha ett inflytande på hur dessa regler nu utformas.

Herr talman! Statsrådet Gradin upprörs över ordet smyganpassning. Det är helt okej att regeringen följer riksdagens beslut att man skall förhandla på alla olika områden som är aktuella i sammanhanget. Men vad vi har svårt att förstå är att man inte öppet kan tala om vad det blir för konsekvenser av de förhandlingar man ger sig in på. En källa inom näringslivet säger enligt Dagens Nyheter: ”När de svenska riksdagsmännen fattar vad det är vi gått med på kommer det att bli ramaskrin. Det är ju fråga om ett helt system av regler på det ekonomiska området som principiellt skiljer sig från det svenska regelverket och som EG nu vill att vi skall anpassa oss till och tillämpa i våra domstolar som om det vore svensk lag.” Jag tycker att det är mycket viktigt att man öppet talar om för svenska folket vad det exakt är för någonting. Vilka lagar skall vi anpassa oss till? Vilka lagar skall lyftas in i det svenska systemet? Detta skall faktiskt presenteras för Sveriges riksdag för beslut — det tycker jag är ett minimikrav när det gäller öppenhet. Och sådan öppenhet har vi ännu inte sett ett enda spår av. En av mina frågor var om Anita Gradin var villig att i riksdagen beskriva hur de här reglerna kommer att påverka svenskt samhällsliv. Då räcker det inte att bara säga att det är viktigt och bra för svenskt näringsliv. Vad innebär det konkret? Det borde faktiskt vara regeringens demokratiska plikt att öppet redovisa detta — och det vill hon inte. Anita Gradin svarar inte heller på frågan om hon är beredd att låta riksdagen ta ställning till alla dessa nya regler som vi uppenbarligen har förpliktat oss att följa enligt ””acquis communautaire”. Jag tycker att det innebär bris tande öppenhet, bristande demokratisk vilja, att inte redovisa för svenska folket och Sveriges riksdag vad det faktiskt är för någonting. Det är väl ett rimligt krav att Anita Gradin skall redovisa detta. Men hon vill inte det, och jag tycker att det är mycket dystert. Hon säger heller ingenting om detta som gäller freonerna och miljön och som nu EG vill stoppa. Vi har alltså berättigade krav på att slippa importera sådant som vi har sagt nej till i Sverige. EG säger nej — det skulle bryta mot alla avtal. Jag tycker att detta säger mycket om den här europeiska fästningen och dess inställning. Det är också mycket beklagligt, tycker jag, att man i nuvarande läge inte lugnar sig. Vi bör se efter vilka öppningar vi kommer att ha mot Östeuropa och se till att de människor som bor där också betraktas som européer — innan vi är beredda att sluta oss inom den europeiska fästning som faktiskt har till syfte att bygga murar runt om i Europa mot omvärlden. Att det sedan kan vara gränslöst inom Europa, det är en sak för sig. Men det är alltså fråga om att bygga murar mot omvärlden, och det tycker jag att Sverige som demokratiskt land med goda traditioner i internationellt arbete inte skulle ställa upp på — det är utomordentligt dålig politik.

Herr talman! Jag tycker att jag fick ett mycket dåligt svar på min fråga till Anita Gradin om hur vårt ensidiga engagemang i EG:s framväxt nu påverkar utvecklingen i Östeuropa. Anita Gradin säger att det inte finns någon motsättning mellan vårt engagemang och den utvecklingen — vår positiva hållning till Östeuropa. Jag vill påstå att det finns en motsättning i och med att vi intar hållningen att vi inte kan föra några konkreta förhandlingar eller vidta några faktiska åtgärder när det gäller det ekonomiska samarbetet med de östeuropeiska länderna förrän vi är klara med integrationsprocessen i förhållande till EG. Det är en passiv och avvaktande hållning, som kommer att försvåra den utveckling som i dag pågår i de östeuropeiska länderna. Sedan säger Anita Gradin att vi har seminarier om Östeuropa. Ja, det är ju jättebra. Men jag tror inte att man i t.ex. Polen eller Ungern är särskilt betjänt av att Sverige deltar i seminarier. Jag tror att man skulle vara mycket mer betjänt av konkreta diskussioner som också resulterar i faktiskt handelsutbyte, och konkreta diskussioner om ökat miljösamarbete, som också gäller pengar. Vi skulle kunna inleda samarbete och på olika sätt upppmuntra utvecklingen och försöka hjälpa till att lösa frågorna. Det handlar ju inte om seminarier, utan det handlar om pengar, faktiska kunskaper och faktiska beslut. Sverige som neutralt land har ju en handlingsfrihet, som jag anser att vi skulle utnyttja på ett mycket aktivt sätt. Till Hadar Cars vill jag säga att vi efterlyser litet konkreta besked. Måla nu inte bara EG i ljusa färger! Det finns faktiskt en social verklighet. När det gäller hög arbetslöshet, utslagning, syn på kvinnor, syn på miljöproblem osv. vet vi att de här länderna står för en politik som inte ens folkpartiet står för i Sverige. Flyktingpolitiken är ett exempel. Det finns många reaktionära drag i de här högt industrialiserade kapitalistiska länderna. Då kommer Hadar Cars med kommunistspöket. Det är som att trycka på en knapp. Jag tror att Hadar Cars är medveten om vilken politik vpk står för. Inte det? Jag skall då överlämna partiprogrammet, så kan han bli medve = Prot. 1989/90:23 ten om vår politik. Jag tycker inte att det är särskilt konstruktivt att föra de 10 november 1989 batten i kalla krigets termer. Och jag skulle önska att litet av det nytänkande. som faktiskt de östeuropeiska länderna representerar i dag också drabbade den svenska riksdagens ledamöter och det liberala partiet.

Herr talman! Eftersom det här är min sista replik, hoppas jag att jag inte skall riva upp alltför mycket damm. Mot bakgrund av trätan mellan de två tidigare partivännerna i folkpartiet, Hadar Cars och Per Gahrton, undrar man hur den politiska skolan var i folkpartiet för tio år sedan, för det var ju fler än Per Gahrton som lämnade folkpartiet. Men det är en mer intern uppgörelse inom folkpartiet. Det är viktiga frågor som det nu handlar om, och i en interpellationsdebatt som bara tar upp ett fåtal bitar kan man inte spänna över hela fältet. Jag skall begränsa mig till några saker. Anita Gradin säger att Sverige inte avvisar staterna i Östeuropa. Det är väl riktigt, men vi bjuder kanske inte heller in dem till EFTA för att samarbeta med dem. Mot bakgrund av vad som händer i Östeuropa har Sverige och EFTA ett ansvar för att understödja den demokratiska process som har startat och pågår. Därför efterlyser jag mer av aktivitet från EFTA:s sida, för jag tror att EFTA kan bli det redskap som öststaterna behöver. EFTA består ju av en blandning av länder som har en helt annan inriktning än de som ingår i EG. Sedan tycker jag att det är riktigt, som Anita Gradin säger, att de olika utskotten i riksdagen bör ta tillfället i akt att fördjupa sig i de olika bitarna. Jag tror att man på det sättet kan få en mer konstruktiv och konkret debatt. Den 19 december skall Anita Gradin m.fl. sätta sig ned för att ta ställning till det material som de olika arbetsgrupperna har tagit fram. Det är ett oerhört viktigt möte. Och det är klart att Anita Gradin alltid kan luta sig mot det förhandlingsmandat som riksdagen har gett regeringen — att förhandla så långt som möjligt när det är förenligt med vår neutralitetspolitik. Men jag tror att det är mycket viktigt att man inför dessa förhandlingar klargör vilka principer i övrigt regeringen har. Jag återkommer senare, Anita Gradin, till frågan om det material som ligger på bordet och som jag tror att vi på olika sätt bör få möjlighet att fördjupa oss i. Eftersom Anita Gradin i många andra sammanhang visar öppenhet i samtalen, har jag goda förhoppningar på den punkten.

Herr talman! Riksdagsdebatter är inte till för att riksdagsledamöter skall få information — det finns effektivare sätt att åstadkomma det — utan för att offentligheten skall få information. Därför är det ganska poänglöst att hänvisa till tjocka utredningsluntor eller till sekretessbelagda organ av olika slag. Det är offentligheten som skall få viss information genom våra debatter via massmedia. När det gäller det hemliga rådet som jag har frågat om har jag fortfarande inte fått veta varför det är så hemligt. När det gäller 23 mars-löftet om att EG-anpassning inte är värt priset av försämrat socialt skydd, försämrad miljölagstiftning, osv., har jag inte fått någon förklaring till att det löftet från regeringshåll numera icke kan upprepas i den kategoriska form som det gavs den 23 mars. Tolkningen är självfallet att regeringen har fått klart för sig att det inte går att hålla det löftet. Rapporten i Svenska Dagbladet i dag om att EG protesterar mot den svenska freonlagstiftningen är bara en av tiotals, ja, hundratals, bevis för att det förhåller sig på det sättet. Möjligtvis kunde statsrådet lyssna på vad en miljöpartist har att säga i stället för att prata med en folkpartist! Men det kanske inte spelar någon roll vad vi säger längre. Okej, vi pratar till offentligheten i stället. Jag hade annars tänkt ge regeringen några goda råd på vägen, nämligen att ni skall avbryta den generella EG-anpassningen, säja nej till s.k. EES-institutioner, behålla grundlagarna oförändrade och hålla de givna löftena om att miljöoch välfärdsvinster inte får offras för EG-samarbetets skull. Ingå gärna ett avtal om fortsatt frihandel med EG! Ingå gärna avtal om människors möjligheter att röra sig fritt och studera, arbeta och forska! Hela EG får gärna bli ett Danmark för oss när det gäller relationer av det slaget — det har vi absolut ingenting emot. Slå vidare vakt om EFTA:s egenvärde som frihandelsorganisation och inbjud Danmark att aktivt medverka i EFTA, som observatör, senare kanske som medlem — det finns danskar som vill det. Och framför allt, bemöt de mest frihetliga öststaternas EFTA-intresse mer positivt än ni har gjort hittills! Stärk Europarådet, som kan utvecklas, givetvis utan att demokratikravet på medlemskap uppges. Och satsa på den miljöorganisation som redan finns för hela Europa, nämligen ECE, och protestera när EG-anhängare talar som om EG vore den enda organisation som finns i Europa för miljösamarbete. Det är direkt lögnaktigt. Det var i ECE man kom överens om en reduktion av svavelutsläppen till 1995, den s.k. 30-procentsklubben — det är otillräckligt men dock ett steg på vägen. Sist men inte minst: Ta initiativ till ett fredsoch miljösamarbete mellan ett bälte av länder genom Centraleuropa mellan militärblocken! Var positiv till den upplösning som sker i Östeuropa, och ta chansen för Sverige att spela en konstruktiv roll i stället för att vara en liten mus som ryter vid sidan om EG!

Herr talman! Jag instämmer i de goda råd som Per Gahrton har utdelat till regeringen. Jag kan skriva under dem allesammans. Jag efterlyser också en mer aktiv hållning. Anita Gradin säger att Sverige inte tjänar på att vi försöker måla upp en motsättning mellan Sveriges integration med EG och vårt förhållande till de östeuropeiska länderna. Jag menar att det faktiskt är så att ett passivt förhållningssätt från Sveriges sida försvårar den utveckling som vi vill skall äga rum i det östeuropeiska länderna. Jag tror alltså inte att det går att komma ifrån det. Det kan ju vara intressant att höra från Anita Gradin vilken roll hon kommer att förespråka att EFTA skall ha i förhållande till Östeuropa. Det skall ju hållas ett ministermöte i december. Kommer Anita Gradin att vara den som är förespråkare för att EFTA skall ha ett öppet förhållningssätt till de östeuropeiska länderna och tillåta att andra länder blir medlemmar i EFTA osv.? Det skulle vara intressant att få höra det. Kommer Anita Gradin att förespråka att ingenting skall hända förrän efter 1992? I så fall har hon det passiva förhållningssätt som jag alltså kritiserar. Jag hoppas få svar på den punkten. Anita Gradin talade också om att det är nödvändigt att den sociala dimensionen utvecklas i EG. Det vore hederligt att redovisa att den sociala dimension som man generellt inom EG talar om inte är densamma som vi anlägger när det gäller socialoch välfärdspolitik. Inom EG handlar det om arbetsmarknadspolitik. De andra sociala frågorna är lågt prioriterade, såvitt jag har förstått. Det är väl inte för inte som en grupp i EG-parlamentet har sagt att om det inte händer någonting på det sociala området, kommer det att försvåra den ekonomiska integrationen. De efterlyser åtgärdsprogram helt enkelt, som i dag är mycket lågt prioriterade inom EG-arbetet. Det är bara att beklaga att det är på det sättet, men det är faktiskt så. Anita Gradin berörde också frågan om de 300 milj.kr. Jag är medveten om dem och att det också är ett mycket futtigt bidrag. Sverige förmår mer när det gäller ekonomiskt samarbete med bl.a. Polen. Vi har faktiskt råd med det, och det skulle dessutom gagna oss själva om vi hade en mer aktiv hållning. Slutligen vill jag säga att frågan i hela EG-integrationsprocessen ju är denna: Vad innebär det att EG för en centralistisk politik? EG går mot stora och odemokratiska strukturer, när man i Östeuropa har en helt annan utveckling med desintegration och ökad nationell suveränitet och ökat regionalt bestämmande. Dessa utvecklingar går rakt emot varandra. Jag menar att EG är ett exempel på ett gammalt tänkande. Det är gamla mäns gamla tankar om ett stort Europa — dessutom befäst. Den militära dimensionen har vi inte talat om i dag. Den kan man emellertid inte bortse från. Vi får väl anledning att tala om detta i andra sammanhang. Detta är gammaldags tänkande, menar jag.

Herr talman! Ja, Europa har väl alltid tillhört den gamla världen. Nu verkar det som om vissa delar av Europa definitivt skall förpassas till det gamla. Det är mycket beklagligt. Anita Gradin frågade mig om jag hade läst den gröna boken. Förvisso har — Prot. 1989/90:23 jag gjort det. För mig är det mera ett giftgrönt häfte. I det redogörs mycket 10 november 1989 kortfattat för en lång rad frågor. De svar man får ger upphov till långt fler. 7 frågor än de svar man får. Vi kommer att få anledning att använda oss av boken som ett frågeinstrument. De frågor som jag har ställt har statsrådet tyvärr inte besvarat. Hon påstår att hon under tio minuter inte hinner ge långa redogörelser. Jag begär i och för sig inte att Anita Gradin skall stå här i kammaren och redogöra för dessa frågor. Man kan till riksdagen faktiskt lämna redogörelser för konsekvenserna av de beslut man har varit med om att fatta. Man måste öppet kunna redovisa de olika regler man har gått med på och vilka konsekvenser de får för det svenska samhället. Jag tycker faktiskt att det är en demokratisk rättighet i ett demokratiskt land att få reda på vad som verkligen händer i en process som kan innebära den kanske allra största förändringen i svenskt samhällsliv under överskådlig tid. Den frågan skall man alltså inte kunna redovisa öppet i Sveriges riksdag, för Sveriges folk. Det är ganska häpnadsväckande. Jag vill ansluta mig till dem som tidigare här har talat om att vi skulle dämpa vår iver i denna fråga för tillfället. Var öppna inför de processer som sker i vår omedelbara närhet! Som Gudrun Schyman säger är det en ganska makalös förändring som pågår. I den gamla delen av Europa, alltså inom EG-området, går man in för stenhård centralism medan man i den andra delen av Europa bryter sig loss ur detta och genomför en stark decentralisering. Det är fantastiskt att Sverige, som är ett litet land, nu skall in i den hårda, stora, starka byråkratin i stället för att vara en förmedlande länk och bidra till att öppna Europa för de olika ländernas möjligheter att utveckla sig själva i frihandelslika former i stället för att låsa sig fast i en struktur där 8096 av de avgörande besluten skall fattas i Bryssel. Det är ganska fantastiskt. Man flyttar från Moskva till Bryssel, så att säga. Det är en ganska sorglig utveckling. Den skall inte vi i Sverige delta i på allvar. Frihandel tycker jag absolut vi skall ha, men vi skall inte låsa in oss i den europeiska fästningen. Den tiden borde verkligen vara borta. Jag hoppas på en folkresning mot EG.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat statsministern om regeringen stödjer kravet på förhandsgranskning av videogram. Frågan har överlämnats till mig. Jag svarade förra veckan på en fråga av Birger Andersson om regeringens planer på åtgärder mot videovåldet. Jag meddelade då min avsikt att inom kort föreslå regeringen att inhämta lagrådets yttrande över lagförslag med Mitt svar blir detsamma i dag.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, även om jag hade önskat att statsministern hade svarat i stället. Det är riktigt att en liknande fråga ställdes förra veckan av Birger Andersson. Den frågan var adresserad till justitieministern, men även då svarade utbildningsministern på frågan. Bakgrunden till dessa två frågor är att olika signaler har kommit från olika regeringsrepresentanter om hur allvarliga videovåldsinslag kan anses vara och om man kan bekämpa detta. Inom centerpartiet har vi ansett det vara av vikt att få klarlagt om justitieministerns uttalande i pressen att videovåldet inte i någon större utsträckning skapar våld, är den officiella regeringsståndpunkten eller om statsministerns uttalande skall gälla, nämligen att det behövs ökade insatser för att stävja videovåldet. Utbildningsministern svarar för dessa båda ministrar och hänvisar nu till förra veckans frågesvar, där det sades att det inom regeringskansliet förbereds ett lagförslag som lagrådet skall yttra sig om. Det betyder att vi får vänta och se. I dag blir det inget klarläggande. I dag saknas i stort sett förebyggande agerande i och med att straffen är obetydliga. Det blir litet böter för den som brutit mot reglerna — pengar som gladeligen betalas i efterhand av uthyraren. Förtjänsten har många gånger varit flerdubbelt större dessförinnan. Sällan utdöms fängelsestraff. När böterna har betalats har skadan redan skett, dvs. många barn har fått en förljugen verklighetsuppfattning och störningar i form av sömnrubbningar. Jag vill fråga utbildningsministern om han tror att grova våldsskildringar kan bidra till att skapa ytterligare våld. Anser utbildningsministern att det går att förebygga utan att ha möjlighet att förhandsgranska videofilmer?
Herr talman! Om Ingbritt Irhammar hade haft tillfälle att lyssna på debatten i förra veckan, eller att titta i snabbprotokollet, hade hon funnit att jag gjorde en förhandsavisering om att regeringen avser att lägga fram förslag om en straffskärpning. Jag håller med Ingbritt Irhammar om hennes redovisning av möjligheterna för folk att komma ganska lindrigt undan om de ägnar sig åt distribution av filmer som innehåller olaga våld. Men den möjligheten finns även om man har en förhandsgranskning. Det förekommer även i dag att folk distribuerar ocensurerad film. Censurförfarandet i sig innebär inte att de som nu bryter mot lagen inte får möjlighet att göra det. Därför är det viktigt att skärpa straffen.

Herr talman! Jag vill meddela att jag har läst snabbprotokollet. Jag ställde ingen fråga om straffskärpningar när det gäller böter och fängelse, utan jag frågade om utbildningsministern anser att våldsskildringar kan vara farliga för barn och om det kan behövas förhandsgranskning. Jag fick nu beskedet att det enligt utbildningsministern inte behövs någon förhandsgranskning för att nå effekten att minska våldsskildringarna. Det är där vi har olika ståndpunkter. Jag anser att skadan redan är skedd även om straffen skärps genom att man ökar böterna och gör det lättare att utdöma fängelsestraff, eftersom barnen ändå utsätts för dessa våldsskildringar.
Herr talman! Jag har inte exakt redovisat innehållet i regeringens förslag till riksdagen. Det måste få vänta till dess att regeringen överlämnar förslaget. Jag har ingen anledning att bestrida att barn kan ta skada av att titta på våldsfilmer. Tvärtom finns det all anledning att söka motverka sådant. Det är skälet till att det finns en lagstiftning och att vi avser att skärpa lagstiftningen. Det är ett svar på frågan om den principiella synen. Jag har tagit upp resonemanget om förhandsgranskning för att det exempel som Ingbritt Irhammar själv hade valt handlade om de personer som inte bryr sig om lagen. Det blir samma effekt av att titta på en våldsfilm vare sig man inte har brytt sig om att det är straffbart att distribuera den eller man inte har brytt sig om att det är straffbart att inte låta förhandsgranska den. Det är ingen skillnad i effekt om man tittar på en ocensurerad våldsfilm eller ser en film som är åtalbar.
Herr talman! Jag konstaterar med glädje att Bengt Göransson delar vår oro i centern över att dessa våldsskildringar kan förorsaka skada. Jag gläder mig också över att det är den linjen som kommer att vara gällande i kommande lagförslag.
Herr talman! Jag fick i förra veckan Filminstitutets förvaltningsberättelse. När vi träffas här diskuterar vi alltid elände, och då finns det anledning att understryka att detta år, som alla andra år, är de tio mest besökta filmerna genomgående bra filmer. Även om inte alla de filmerna tillhör de konstnärliga pärlorna är de inte filmer som skulle ha drabbats av en sträng förhandsgranskning. Publiken har vetat att välja filmer som håller en god kvalitet. Det tycker jag ändå är värt att notera, också i en debatt om filmens avarter.
Herr talman! Jag tycker också att det är glädjande. Det är sådana tankar som ligger bakom vår uppfattning att en förhandsgranskning skulle vara positiv i många hänseenden. Ett skäl är att man tar en avgift av dem som vill distribuera filmerna. Med den avgiften kan man dessutom så att säga överfinansiera verksamheten. Överskottspengar, som inte går åt till en granskning, kan användas till att satsa på kvalitetsvideofilmer.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig vilka åtgärder jag anser mest angelägna för att råda bot på bristen på forskarutbildade personer, doktorer, på kort och på lång sikt. Jag vill första påpeka att det under budgetåret 1987/88 — det senaste, för vilket vi har statistiska uppgifter — examinerades 1052 doktorer, vilket innebar en ökning med 10 96 jämfört med året före. Detta var ingen tillfällig uppgång. Examinationen inom forskarutbildningen ökar stadigt. Regeringen strävar efter att föra en politik som medför att forskningsoch utvecklingsverksamheten kan växa. Den är nödvändig för att vi skall få den tillväxt i produktionen som i sin tur är en förutsättning för samhällets åtaganden i form av avvecklingen av kärnkraften, förbättringen av de sämsta arbetsmiljöerna och förnyelsen av den offentliga sektorn. Universitetsoch högskoleämbetet — UHÄ — har på regeringens uppdrag utrett vissa frågor rörande forskarutbildningen. I uppdraget har bl.a. ingått att göra en analys av examinationen inom forskarutbildningen i relation till behoven av forskarutbildade på arbetsmarknaden. UHÄ redovisar att det för dagen knappast råder någon större brist på forskarutbildade annat än inom gymnasieskolan, där det finns ett stort antal vakanta tjänster som lektor. Bristen på lektorer avhjälps dock inte i första hand med ökad examination av doktorer. Problemet är här i stället att forskarutbildade personer, som skulle kunna komma i fråga för lektorstjänster, ofta saknar praktisk-pedagogisk utbildning. Numera ordnas särskild sådan utbildning för blivande lektorer. Men UHÄ redovisar samtidigt att antalet forskarutbildade på arbetsmarknaden på längre sikt kommer att minska, om examinationen inom forskarutbildningen bibehålls på nuvarande nivå. Detta hänger samman med åldersstrukturen inom gruppen forskarutbildade. Pensionsavgångarna blir många i början av 2000-talet. Regeringen kommer att lägga fram en samlad forskningsproposition i februari 1990. UHÄ:s rapport kommer att behandlas i detta sammanhang.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Först kanske vi skall definiera vad vi menar med kort och lång sikt. Med kort sikt avser jag i detta fall tiden fram till början av nästa århundrade. Från det att en person har blivit student i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen tar det ungefär 11 år innan han kan promoveras till doktor. Det tar i genomsnitt 9,5 år på den matematisk-naturvetenskapliga sidan. Det hjälper oss således inte att vi för närvarande har en ganska bra examinationsfrekvens inom vissa fakulteter. Det gäller särskilt de medicinska fakulteterna. I övrigt ser läget inte så bra ut. Antalet examineringar måste öka om vi skall kunna komma upp till samma antal forskarutbildade. Fram till början av nästa århundrade måste vi öka examinationen på de humanistiska fakulteterna med ungefär 50 20 och på de samhällsvetenskapliga med 70 96. Det här upplever jag som ett problem, och jag tror att vi — regering och riksdag — måste vidta åtgärder. Jag vet inte om utbildningsministern delar min syn här, men jag tror att t.ex. löneförhållandena spelar in. Det är inte särskilt attraktivt att med en skuld på 200 000 — 300 000 kr. i botten gå ut och ta en lektorstjänst vid en högskola eller ett gymnasium som har en lön som ligger några tusen kronor under den lön som poliserna nu begär som ingångslön. Ett annat skäl är naturligtvis själva arbetsförhållandena, som inte heller är särskilt gynnsamma. Kanske är det också så att det har blivit något av ett kunskapsförakt i samhället. Jag kan inte komma ifrån att den nuvarande konflikten — som ingalunda gynnar en längre utbildning — är ett tecken på något som inte är bra i samhället. Vad vill utbildningsministern göra?
Herr talman! Jag tillhör dem som med mycket gott samvete kan referera till vad jag tidigare har sagt om kunskapens värde och om respekt för kunskapen. Den respekten är naturligtvis viktig i alla sammanhang. Den är så viktig att kunskapen inte får reduceras till att vara enbart någon form av meritvärde som man sedan snabbt glömmer bort när man använt den för meriteringens skull. När regeringen diskuterar förstärkning, förbättring och utökning av examinationen av doktorer talar vi om hela fältet, om alla fakulteter. Vi är beredda att i forskningspropositionen redovisa hur vi vill hantera dessa frågor. Jag delar Birger Hagårds uppfattning att ett kort perspektiv i detta sammanhang innebär en något längre tidsperiod än ett kort perspektiv annars brukar göra.
Herr talman! Jag sympatiserar med utbildningsministerns ståndpunkt. Låt oss dock ta upp ett speciellt bristområde, som också utbildningsministern var inne på, nämligen bristen på lektorer. Ungefär 1 000 av de 2 000 tjänsterna saknar behöriga innehavare. Samtidigt vet vi också att 200 högskolelektorat saknar behöriga innehavare. Vi behöver ytterligare 200 högskolelektorer som skall kunna utbilda ingenjörer. Varifrån skall vi få dem? Utbildningsministern hänvisar till att vi ordnar särskild utbildning för blivande lektorer. Det gör vi. Vet utbildningsministern vad det har blivit för resultat? Vi hoppades att utbildningen skulle vara attraktiv, men vi vet inte hur det har gått. Vet utbildningsministern något om det?
Herr talman! Nej, jag kan här inte redovisa erfarenheterna av en sådan utbildning. Jag vill bara understryka att det alltid är en kombination av insatser som påverkar resultatet i form av tillgång till flera lektorer. Utbildningen är naturligtvis en faktor, finansieringen av utbildningen en annan och lönen en tredje. Även om vi för närvarande har en konfliktsituation har man anledning att föreställa sig att när den så småningom upphör så innebär det — i denna konflikt liksom i konflikter i regel — att de båda parter som har prövat sina stånd punkter mot varandra har kommit fram till lösningar som de finner acceptabla. I det stycket är jag vid ganska gott mod.
Herr talman! Jag hoppas att problemet löser sig. När det gäller lektorer är det dock så att även om vi får in 25—50 personer om året på sådan här utbildning, dröjer det länge innan vi kan täcka det enorma behov som har vuxit fram. Jag kommer nu till själva kärnfrågan. Skulle utbildningsministern i dag vilja rekommendera en student eller ung akademiker som är humanist eller samhällsvetare att ägna sig åt forskning och att skaffa sig en forskarutbildning? I samma andetag måste han väl i så fall säga sig att det inte kommer att löna sig ekonomiskt men att vi alltid har velat premiera ideell verksamhet.
Herr talman! Om en ung man år 1985 hade frågat mig vad jag tyckte att han skall göra med sina pengar som han hade fått ärva, om han skulle satsa på en utbildning och doktorera eller köpa Fermentaaktier, hade jag sagt att han skulle satsa sina pengar på en utbildning. Den som i dag frågar mig om de skall satsa sina pengar på en utbildning eller på spekulation kommer jag att ge samma svar. Många av de alternativa yrken som i dag erbjuder mycket goda inkomster har vissa inslag av spekulation. Det finns trots allt anledning att komma ihåg att många av de högst betalda yrkena är sådana att man inte kan förutsätta att livslönen blir densamma som dagens ingångslön som man får när man är som mest attraktiv på marknaden. Det gäller icke bara tennisspelare.
Herr talman! Som universitetslärare måste jag naturligtvis helt instämma i utbildningsministerns synpunkt; jag skulle också gärna vilja rekommendera en utbildning till alla människor. Jag tror att ett visst självförverkligande betyder mycket.
Utrikesdepartementets handelsavdelning behandlar i en lägesrapport om Sveriges EG-anpassning frågan om offentlig upphandling. Där sägs att en EG-EFTA överenskommelse avses träda i kraft den 1 januari 1993 med syftet att anpassa reglerna till dem som gäller eller planeras att gälla inom EG.
Det finns emellertid också ett val mellan en kort utbildning, som ändå kan löna sig relativt bra ganska snart, och en lång utbildning, som vi vet ger mycket dålig avkastning, och man måste kanske ha en partner som arbetar heltid för att försörja en under studietiden.
Eftersom riksdagen beslutade i våras att godkänna en internationell konvention om att trygga den kommunala självstyrelsen som en av de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt styrelseskick, frågar jag statsrådet: På vilket sätt skall den kommunala självstyrelsen i Sverige kunna tryggas med de nya regler för offentlig upphandling som förestår inom EG?
Med sådana auspicier vill man inte gärna ägna sig åt en ganska påkostad och inte minst ansträngande utbildning som det många gånger är fråga om.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig på vilket sätt den kommunala självstyrelsen i Sverige skall kunna tryggas med de nya regler för offentlig upphandling som förestår inom EG. Själva grunden för vår politik är att svenska företag och enskilda människor inte skall diskrimineras på EG-marknaden. I dag är det så att de upphandlande myndigheterna inom EG i stor utsträckning kan behandla svenska varor och tjänster enligt det egna landets mer eller mindre diskriminerande upphandlingsregler och praxis. Detta är naturligtvis otillfredsställande. Det är därför ett starkt svenskt intresse att vi blir mer delaktiga i den öppning som nu sker inom EG. Man bör enligt min mening se positivt på detta även från kommunalt håll. Vår inriktning i de förhandlingar som vi räknar med kommer att inledas efter årsskiftet är självfallet att verka för fortsatt kommunalt självbestämmande inom ramen för den ömsesidighet som kommer att krävas. Jag menar att Europarådskonventionen om kommunal självstyrelse här, liksom i övrigt när vi diskuterar kommunernas roll i ett framtida Europa, bör vara en grundläggande plattform. Jag vill också nämna att det ingår i den parlamentariskt sammansatta kommunallagskommitténs uppdrag att behandla frågan om integrationsarbetets betydelse på det kommunalrättsliga området. Kommittén kommer att lägga fram ett betänkande under nästa år.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Det innehåller en del bra saker att ta fasta på, men jag vill ändå ställa ytterligare några frågor. Den konvention som jag har nämnt i min fråga och som nu även civilministern nämner antogs av riksdagen i våras. Syftet med denna konvention är enligt en skrift från civildepartementet som nyligen har kommit ut att lägga fast grundläggande principer för att trygga den kommunala självstyrelsen som en av de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt styrelseskick. Det är inte små ord, civilministern. Det är enligt min mening mycket kraftfullt uttryckt. Jag blev litet ängslig när jag, nästan samtidigt som denna skrift utkom, fick en annan, liten giftgrön skrift ftån UD. Denna tar upp några olika områden, bl.a. området offentlig upphandling vad gäller hur långt arbetet i fråga om integration mellan Sverige och EG har fortskridit. I skriften sägs det nämligen att man redan 1990 skall inleda förhandlingarna mellan EG och EFTA på området offentlig upphandling. Och, civilministern, vad gäller den demokratiskt grundläggande frågan om kommunernas självbestämmanderätt är det ju inte kommunerna som ser sig diskriminerade. Det är nämligen affärsmässigheten, alltså de olika ländernas stora företags syn på när de skall få komma in och sälja sina varor, som hittills — och det kommer väl att gälla även i fortsättningen — har verkat övertrumfande. Utifrån detta vill jag ställa en konkret fråga: Kan Borås kommun — för att ta ett exempel som kanske intresserar oss båda — köpa en sopbil som har precis de långtgående miljöoch kvalitetskrav uppfyllda som man i kommunen anser vara lämpligast, och har bestämt sig för, utan att detta betraktas som diskriminerande?
Herr talman! Ja, det utgår jag från. Vi har all anledning att hela tiden ställa krav på att få en god miljö och på att de upphandlingar görs som vi själva vill ha. Jag kan inte se att det skulle finnas någon som helst anledning till att man inte skulle kunna köpa den sopbil som uppfyller de kriterier som ställs för upphandlingen. Men, Viola Claesson, jag tror att det är att se det litet snålt att säga att det inte skulle vara av intresse för kommunmedlemmarna att på upphandlingsområdet få till stånd en situation som gör upphandlingsreglerna rättvisa sett också ur svensk synpunkt. Det har enligt min uppfattning varit till fördel att vi i Sverige har ett system som innebär att man i de olika kommunala församlingarna har antagit upphandlingsreglementen som i princip ansluter sig till det svenska statliga upphandlingssystemet, dvs. att upphandling skall ske på bästa och billigaste sätt för kommunmedlemmarna. Detta bör gälla även inom EG. Vad som nu är fallet är att detta system följs i Sverige men inte på andra håll. Och det kommer naturligtvis ytterst att drabba svenska företag, svenska medborgare och svenska arbetstagare om vi när det gäller upphandling inte kan konkurrera på någorlunda lika villkor.
Herr talman! Inser inte statsrådet att den största komplikation som hittills har diskuterats är situationen vid de tillfällen när det bästa sättet inte rimmar med det billigaste? Här kan man nämna ett exempel från Borås och Sjuhäradsbygden, där man har varit beroende av textil. Vad gäller konfektionsområdet har ju statliga verk och myndigheter ansett att det har varit billigast att göra upphandling av t.ex. uniformer i ett helt annat land, detta trots att uniformerna i fråga om kvalitet och funktion var bäst där man tidigare köpte dem, t.ex. på ett konfektionsföretag i Borås. Då undrar jag: Är inte den diskriminering som civilministern talar om i sitt frågesvar någonting som sker utifrån affärsmässigheten och utifrån företagens intressen? Och är inte den oro som kommunerna nu visar med tanke på detta befogad?
Herr talman! Jag har sysslat så pass mycket med upphandling åt staten att jag direkt kan säga att den beskrivning som Viola Claesson gör, nämligen att man skulle tvingas att göra en felaktig upphandling om man väljer efter priser och kvalitet, den är inte alls korrekt. Jag tror inte heller att kommunerna gör så. Vid en upphandling kan man ställa krav på kvalitet och kvantitet. Det är den upphandlande myndigheten eller kommunen som avgör vilka krav man skall ställa. Det finns ingen skillnad i synsätt mellan kommunerna och den svenska staten och, hoppas jag, det synsätt man skall kunna komma fram till inom EG.
Herr talman! En av de största rubrikerna i tidningen Kommun — Aktuellt — en mycket bra, läsvärd och informativ tidning — på senare tid lyder: Vakna, det är snart 1992. Artikeln handlade om integrationsarbetet och om det kommunala självstyret. Av denna debatt att döma verkar det som om jag har större förståelse än statsrådet för den oro kommunerna känner. Men det finns ändå positiva inslag i statsrådets svar. Låt oss återvända till det. I svaret sägs att kommunallagskommittén som har fått ett uppdrag kommer med sitt betänkande under nästa år. Kommer man att invänta detta betänkande, innan man går in i EFTA och förhandlar med EG om offentlig upphandling?
Herr talman! Jag kan inte se att det finns anledning att så att säga lägga hela diskussionen om upphandling sedd i ett EFTA-EG-perspektiv, på is tills hela lagstiftningen är klar. Vi får ett förslag, och detta kan man ta hänsyn till i den mån man kommer in på upphandling som är av intresse i det sammanhanget. Men det dröjer ändå ett tag innan vi i Sverige har en lagstiftning som utgår från detta nya förslag. Och detta måste ändå vara utgångspunkten. Men, Viola Claesson, jag kan inte se att det här finns någon grundläggande motsättning mellan de kommunala intressena och de intressen vi bör ha i Sverige. Kommunerna har engagerat sig ganska starkt i debatten om EG. De hade vid sin kongress i våras en rapport som gick igenom diskussionen. I den rapporten konstateras att de svenska upphandlingsreglerna — som alltså i princip är desamma för stat, kommun och landsting — i grunden har samma övergripande mål som EG:s, de syftar nämligen till att skapa och tillvarata konkurrens och till att inga företag skall diskrimineras på grund av hemvist. Dessa regler överensstämmer också till stora delar med GATT:s regler. Enligt min mening bör detta vara utgångspunkten för debatten i stället för att man blir för spekultativ när man diskuterar vad som kan komma ut av det som sker.
Herr talman! Då tänker jag ta fasta på vad civilministern har sagt. Och om det inte stämmer finns det givetvis möjlighet att återkomma till frågan. Jag tolkar debatten som så att den förekommande förändringen enligt civilministern inte medför någon risk och att kommunerna inte kommer att få det svårare att hävda kvalitetskrav och andra krav som jag har nämnt i debatten. Det är i så fall bra.

Ylva Johansson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av att skolstyrelsen i Gislaved befriat 22 elever i grundskolan från undervisning i ämnet religionskunskap under läsåret 1989/90. Föräldrarna till eleverna tillhör den religiösa sekten Plymouth-bröderna. fund, som har regeringens tillstånd att i skolans ställe ombesörja sådan undervisning, och om eleven visar att han deltar i denna. Enligt tredje stycket samma bestämmelse får, om en begäran om befrielse avslås, beslutet överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär. Skolöverstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Regeringen har givit vissa trossamfund tillstånd att i skolans ställe ombesörja religionsundervisning. Plymouth-bröderna omfattas inte av dessa tillstånd. Jag finner inte skäl att föreslå regeringen att vidta någon särskild åtgärd med anledning av skolstyrelsens i Gislaved beslut, utan jag utgår från att länsskolnämnden i Jönköpings län och skolöverstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet följer utvecklingen i ärendet.
Herr talman! Jag börjar med att tacka Göran Persson för svaret på min fråga. Bakgrunden till denna fråga är inte i första hand att jag är ute efter att regeringen genast skall gå till handling, utan jag är snarare ute efter att få föra en diskussion kring läroplanen och hur den följs. Den i detta sammanhang aktuella sekten har inte fått regeringens tillstånd att bedriva religionsundervisning och inte heller att bedriva samlevnadsundervisning. Det senare svarade Göran Persson inte på. Jag utgår från tidningsuppgifter, och det är möjligt att de är felaktiga. Men enligt dessa uppgifter har denna sekt fått befrielse även från samlevnadsundervisningen. Sekten har också krävt att bli befriad från film och teater, arbete med datorer samt simundervisning. Mot bakgrund av sådana krav anser jag att jag måste ställa följande fråga: Var går gränsen? Vilka s.k. befrielser kan accepteras enligt samhället och läroplanen? Vilka ämnen och vilka trossamfund skall denna befrielse gälla?
Herr talman! Vad som gäller finns reglerat i skollagens 12 §. Detta ärende är nu föremål för behandling i skolöverstyrelsen efter ett besvär från en enskild person. Skolöverstyrelsen kommer att uttala sig om just detta speciella fall, och jag är förhindrad att gå in i detta fall. Dessutom finns det ett motsvarande ärende som har behandlats på motsatt sätt av en lokal skolstyrelse i södra Sverige. Samma religiösa grupp har alltså begärt att få befrielse från religionsundervisningen och samlevnadsundervisningen. Men skolstyrelsen har yrkat på avslag. Även detta ärende har överklagats till skolöverstyrelsen och är just nu föremål för hantering. Skolöverstyrelsen kommer därför inom kort att göra de tolkningar som finns inom de statliga myndigheterna på området utifrån den lagstiftning som gäller. Därvid kommer tydliga riktlinjer att ges för hur skolstyrelserna skall hantera dessa frågeställningar. Och jag är mot denna bakgrund just nu inte beredd att vidare gå in på frågeställningen.
Herr talman! Jag får kanske känna mig nöjd om skolministern anser att skollagen skall följas och att några uttänjningar av den inte skall genomfö ras, så att fler grupper eller ämnen kan komma i fråga. Jag får då tolka detta — Prot. 1989/90:25 svar som positivt. 14 november 1989
Herr talman! Mona Sahlin har frågat mig om regeringen tänker vidta några åtgärder med anledning av att Sigtuna kommun nu diskuterar att ta ut en avgift för skolmåltiderna i gymnasieskolan med 10 kr. per lunch. I den paragraf i skollagen som Mona Sahlin hänvisar till behandlas inte frågan om skolmåltider, utan det talas där om kostnadsansvaret för böcker, skrivmateriel och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen. Regeringen behandlade emellertid frågan om avgifter för skolmåltider i samband med propositionen om ny skollag och fann då inget skäl att införa en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla fria skolluncher. Jag är för egen del övertygad om att ingen kommun har så dålig ekonomi att den på allvar skulle behöva diskutera en borttagning av det som ändock var en betydelsefull social och pedagogisk reform när den infördes efter kriget. Även om jag anser att det i dagsläget inte finns behov av att lagfästa rätten till fria skolmåltider, vill jag inte utesluta att det arbete med en renodling av statens och kommunernas ansvar och åligganden som för närvarande pågår kan behöva omfatta frågan om att garantera fortsatta fria skolmåltider.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är en betydande oro som har kommit mig och många andra till del från väldigt många elever och föräldrar i Sigtuna kommun. Intentionerna när det gäller undervisningen på gymnasiet har alltid varit, och kommer förhoppningsvis alltid att förbli, att ingen av ekonomiska skäl skall tvingas överväga om han eller hon har råd med en gymnasieutbildning. En ensam förälder som jag har kontakt med och som har två barn i gymnasiet tvingas i dag ställa sig den frågan, om dessa förhållandevis höga avgifter införs. Som hon påpekat för mig är ju en bra skolmåltid ett viktigt hjälpmedel iskolan. Utan ett bra och riktigt näringstillskott kan ju eleverna inte tillgodogöra sig undervisningen på ett så bra sätt som möjligt. Därmed är kanske, med en vid tolkning, skolmaten ett hjälpmedel som behövs i utbildningen. Jag noterar att statsrådet i svaret inte själv anser att man skall behöva diskutera en borttagning av den viktiga sociala insatsen som fri skolmat utgör. Jag noterar också att en reglering för att garantera fortsatta fria skolmåltider inte utesluts. Jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga om vilken tidsperiod detta kan handla om ifall fler kommuner börjar införa denna typ av avgifter.
Herr talman! Jag vet ännu inte om man de facto har fattat beslut i den kommun som frågan åsyftar. Möjligen har frågan behandlats i skolstyrelsen vid en budgetomgång och skall sedan behandlas slutligt i kommunfullmäktige under den närmaste tiden. Liknande propåer har förekommit i några andra kommuner där de regelmässigt har avvisats så småningom av kommunstyrelsen och fullmäktige. Det har så att säga ingått i det kommunala spelet. Vi får se var detta hamnar. Jag är förvånad över att kommuner som i övrigt anses ha god skattekraft, god tillväxt och god ekonomi finner just detta område vara ett område där de kan göra besparingar. Det är också märkligt att kommunerna anser att denna utgift har lägst prioritet i en kommun jämfört med alla andra sektorer som skall gå fria vid denna typ av bedömning. Jag utgår från att kommunerna gör den bedömningen som både jag och Mona Sahlin har gjort, nämligen att de anser att detta är en grundläggande social och pedagogisk nyttighet som man skall slå vakt om. Det arbete i departementet som jag åberopade bedrivs just nu och syftar till att det skall bli möjligt att göra en gränsdragning mellan vilka uppgifter som åvilar staten och vilka som åvilar kommunerna. Under de närmaste 18 månaderna kommer den genomgången att bli klar. Skulle detta visa sig vara en utveckling som fortgår, kommer regeringen i detta sammanhang att ta upp frågeställningen.
Herr talman! Jag delar den förvåning som statsrådet här ger uttryck för. Beslutet är inte fattat utan skall i så fall fattas i november. Jag hoppas att detta svar kan bli en tydlig signal till Sigtuna kommun och därmed ett stöd för alla elever och föräldrar som nu försöker påverka kommunpolitikerna i Sigtuna att ändra sitt förslag.

Herr talman! Per Stenmarck har, mot bakgrund av bristen på arbetskraft inom industrin i Sverige, frågat vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att processen med arbetstillstånd skall kunna ske på ett smidigare sätt. Utgångspunkten för Stenmarcks fråga är industrins behov av arbetskraft. Jag vill först säga att det redan i dag inom Sverige finns en arbetskraftsreserv bland de nära 6 000 personer som fortfarande vistas på invandrarverkets flyktingförläggningar, trots att de har beviljats permanent uppehållstillstånd och därmed fått rätt att arbeta. Till denna arbetskraftsreserv skall man också lägga den grupp av invandrare som varit bosatta i Sverige i flera år och som är anmälda vid landets arbetsförmedlingar. Varken denna eller den tidigare nämnda gruppen behöver vänta på något arbetstillstånd för att börja arbeta. Jag vill också peka på de möjligheter den gemensamma nordiska arbets = Prot. 1989/90:25 marknaden ger. Medborgare i andra nordiska länder är undantagna från kra — 14 november 1989 vet på arbetstillstånd. Inte heller de behöver vänta på något arbetstillstånd ZZ-AS för att kunna arbeta i Sverige. Upplysningsvis kan jag nämna att arbetskraftsinvandringen från Norden har ökat med 68 96 under de tre första kvartalen jämfört med samma period förra året. Vad slutligen gäller en eventuell rekrytering av arbetskraft från andra europeiska länder än de nordiska, vill jag påminna om att en enig riksdag genom 1989 års utlänningslag återigen ställde sig bakom den mer än 20 år gamla principen om reglerad invandring. En av riktlinjerna för arbetskraftsinvandringen har varit att arbetstillfällen i första hand skall erbjudas här i riket bosatta arbetssökande och medborgare i de andra nordiska länderna. Mot den bakgrund som jag nu har tecknat kan jag inte se skäl att ändra nuvarande ordning. Jag vill peka på att regeringen den 2 november i år presenterade ett åtgärdspaket för att bl.a. underlätta inträdet på arbetsmarknaden för flyktingar. I detta paket ingår bl.a. att arbetsmarknadsverket skall ges ökade resurser för arbetsmarknadsåtgärder på orter som tar emot fler flyktingar samt att initiativ tas till diskussioner med arbetsmarknadens parter, arbetsmarknadsstyrelsen och invandrarverket i syfte att underlätta för flyktingar att komma ut i arbetslivet. Dessa diskussioner har hållits.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det måste, som jag ser det, självfallet vara en målsättning att de människor som kommer till Sverige och vill leva och bo här en tid också skall kunna få arbete och bostad så snart det över huvud taget är möjligt.Det är positivt för alla parter om denna process kan gå så snabbt och smidigt som möjligt. Ett led i en snabbare handläggning är att tillåta dem som redan har eller kan få ett arbete, och för vilka bostadsförhållandena troligen också har gått att ordna, att arbeta och låta dem fortsätta att göra det. Därmed skulle våra samlade resurser kunna sättas in för att hjälpa de människor som av olika anledningar är svårare att placera. Sverige har under rådande högkonjunktur brist på arbetskraft. Många företag har en frånvaro som i åtskilliga fall uppgår till 25 96. Odiskutabelt skapar detta problem, och de löses knappast med sådana åtgärder som statsrådet har nämnt i sitt svar. I detta läge har ett antal arbetsgivare, utan att fråga någon, anställt människor från andra länder. Man har samtidigt också sett till att samtliga utrustats med skattsedel och sett till att de anställda betalat sin tribut till stat och kommun. Skattemyndigheterna har inte haft någonting att invända. Varje krona är givetvis välkommen. Det är främst människor från Östeuropa som tagit chansen att på kort tid tjäna ihop ett belopp motsvarande några årslöner i sitt hemlands valuta, dvs. människor som oftast är tämligen lättplacerade på den svenska arbetsmarknaden. Detta är till fördel för företaget och för svensk industri och inte minst till fördel för de människor som fått ett arbete och för deras familjer. Ett sätt att lösa det här problemet vore att utge ett mer tidsbegränsat ar 13
Herr talman!

Jag vill återigen påpeka att vi inom Sveriges gränser redan har en stor arbetskraftsreserv. Jag tycker uppriktigt sagt inte att det då finns någon anledning att gå över ån efter vatten.
Herr talman! Den arbetskraftsreserven har inte medverkat till att vi fått ner de höga frånvarotal som i dag är ett stort problem i svensk industri. Trots det statsrådet sade i sitt ursprungliga svar är svårigheten att komma in på arbetsmarknaden ett av de absolut största problemen inom flyktingoch invandrarpolitiken. I det här sammanhanget är det också värt att understryka vad som står i regeringsförklaringen från den 3 oktober i år: ”Regeringen kommer att föreslå åtgärder som leder till att invandrare snabbare kan komma ut i arbetslivet.” Ett led i detta arbete borde vara, som jag ser det, att inte sätta krokben för de lösningar som redan finns. Med snabbare beslut om arbetstillstånd kan svenska företag få nödvändig arbetskraft samtidigt som flyktingar och invandrare fortare kan få arbete. Min fråga blir därför: På vilket sätt är regeringen beredd att medverka till detta?
Herr talman! Om vi nu är överens om att det behövs särskilda åtgärder och att det finns speciella svårigheter för de flyktingar med färdiga arbetsoch uppehållstillstånd som redan finns här i landet i dag, anser jag att den rimligaste vägen är att på olika sätt försöka bereda dem tillfälle till arbete och få ut dem på arbetsmarknaden. Det är knappast någon lösning att vi går bakvägen och rekryterar människor via en arbetskraftsinvandring från Europa. Det är ingen lösning för dem som i dag behöver särskilda åtgärder för att komma ut på arbetsmarknaden. Det åtgärdspaket som regeringen beslutade om, och som jag också har refererat till, innehöll speciella åtgärder för att hjälpa dessa människor att komma i arbete. Jag hade så sent som i fredags en bred överläggning med arbetsmarknadens parter inkl. representanter för arbetsgivarna och småföretagarnas organisationer. De visade glädjande nog ett stort intresse för att medverka till detta.
Herr talman! Detta hindrar inte att jag återigen ställer min ursprungliga fråga: Vad gör regeringen egentligen för att komma till rätta med den bris tande smidighet som vi i dag märker och som innebär att många av alla de = Prot. 1989/90:25 människor som kommer hit har mycket svårt att få ett fungerande arbete? 14 november 1989 Detta är en brinnande fråga inte bara för stunden utan också för framti== 0 den. Vi står sannolikt inför en framtid där allt fler människor kommer till Sverige. Det gäller inte minst människor från Östeuropa till följd av de öppnade arbetsmarknader som vi förhoppningsvis kommer att se där. Det är i det läget som det kommer att krävas smidigare lösningar. Jag upprepar än en gång min fråga: Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att denna process, som förmodligen kommer att få stor betydelse för hela 1990-talet, skall fungera betydligt smidigare än vad den gör i dag?
Herr talman! Jag har nyligen redovisat de initiativ som regeringen har tagit, och jag är beredd att ta ytterligare initiativ. Men dessa initiativ kommer hela tiden att inriktas på den invandring som vi har inom ramen för den utlänningslagstiftning som vi bestämde oss för i våras.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Jag tycker inte att det är hundraprocentigt bra, men jag anser ändå att det är ett steg i rätt riktning. Det positiva i de fall som jag tidigare har redovisat är att det kommit människor till Sverige som inte behövt vänta i långa tider på att få ett fungerande arbete. Detta har fungerat trots, eller kanske på grund av, att diverse myndigheter inte har lagt sig i den här processen. Det tycker jag att man skall se ganska positivt på.
Herr talman! Kjell-Arne Welin har, med anledning av att invandarverket anordnat en tältförläggning för asylsökande, frågat mig om det i fortsättningen är ”meningen att asylsökandes situation skall göras så svår som möjligt för att Sverige därigenom skall slippa nytillkomna flyktingar”. Frågan skulle kunna besvaras på flera sätt. Jag väljer att göra det med sakliga argument. Det är statens invandrarverk som på den statliga sidan har ansvaret för mottagande av asylsökande och flyktingar. Verkets mottagningsapparat är i dag mycket ansträngd. Antalet asylsökande var under tredje kvartalet 1989 över 8 000 personer. En ökning med nära 60 26 jämfört med motsvarande tid föregående år. Bara i september kom mer än 3 300 asylsökande, de flesta till Sydsverige. Det är nära dubbelt så många som beräknat. För närvarande finns nära 6 000 personer på invandrarverkets utredningsslussar mot beräknat 1500. Dessutom finns drygt 1000 personer som väntar 15 i någon kommun på att få komma till utredningssluss. Totalt innebär detta ca 7000 aktuella asylsökande. Invandrarverket har i detta läge tvingats bottenskrapa tillgången på förläggningar och som bekant fått tillgripa olika typer av nödlösningar: bostadsplattformar, inhyrda fartyg och t.o.m. tält. Invandrarverket gör mycket stora och beundransvärda ansträngningar för att skapa så bra förutsättningar för de asylsökande som nuläget tillåter. Tillströmningen av nya asylsökande till invandrarverkets förläggningar är alltså det ena huvudproblemet. Det andra är att utflyttningen från dessa förläggningar till kommunerna inte går i motsvarande takt. I dag väntar ungefär 6000 personer med klara uppehållsoch arbetstillstånd på att få flytta till en kommun, där många av dem snabbt skulle kunna få ett jobb och en egen försörjning — behovet av arbetskraft är ju stort på många håll i landet. Lång och onödig förläggningsvistelse är påfrestande för flyktingarna och åsamkar samhället stora merkostnader. Invandrarverkets förläggningskostnader ser ut att under budgetåret 1989/90 bli 600-700 milj.kr. högre än beräknat, om inte mottagandet i kommunerna kan ökas. De särskilda insatser som regeringen beslutade om för snart två veckor sedan bör dock underlätta för kommunerna att nu fortsätta ta sin del av ansvaret för en generös flyktingpolitik. Herr talman! Jag har med denna redogörelse skildrat den verklighet som lett till den drastiska åtgärden att anordna tältförläggning. Jag hoppas att Kjell-Arne Welin därmed fått klart för sig att bakgrunden är en annan än den han insinuerar.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Maj-Lis Lööw för svaret. Det går inte att bortse från det faktum att det fanns, och finns, möjligheter att hysa in flyktingar i hus med fyra väggar och tak i stället för tält där det, som i det aktuella fallet, t.o.m. regnar in. Från svensk sida hävdar man i väldigt många sammanhang — det är bra att man gör det, och man gör det dessutom på ett mycket fint sätt — humanitet och medmänsklighet. I väldigt många fall handlar det ju om människor som har levt under utomordentligt svåra förhållanden och som sedan kommer hit i oktober-november och får bo i tält där det regnar in och där det inte på något sätt finns möjligheter att klara värmen. Då tycker jag att Sverige har skött sina åtagande på ett utomordentligt dåligt sätt. Det är inte fråga om att anklaga invandrarverket för att man inte gör sitt arbete eller för att man inte gör sitt arbete på ett bra sätt. Jag tror säkert att man gör så gott man kan. Men det är ändå så, och detta vet också statsrådet i dag, att Röda korset när det gäller de flyktingar i Eslöv som under en natt fick vistats i tält, var på plats och kunde ordna med förläggning i bostäder. I Helsingborg finns det också t.ex. ett sjukhus, S:ta Maria sjukhus, av vilket bara en mycket liten del används. I övrigt står sjukhuset alldeles tomt. Detta sjukhus skulle således mycket snabbt kunnat tas i anspråk som en nödlösning för flyktingar. | Jag tycker alltså att man lyckats utomordentligt dåligt när det gäller att söka upp förläggningar. Även om dessa inte är bra borde de i varje fall vara bättre än den tältförläggning som man här hänvisar flyktingar till. Man kan jämföra med förhållandena i tredje världen och flyktingströmmarna över gränserna där på grund av rådande förhållanden — till exempel på Afrikas Horn. Man hyser där in folk i tältförläggningar. Men då handlar det ju om en helt annan typ av länder än det land som vi lever i. Det är anstötligt att vi hyser in flyktingar i tält.
Herr talman! Vi kan vara överens om att det naturligtvis inte var en lycklig lösning i det här fallet. Jag har försökt att redovisa den utomordentligt ansträngda situation som bidrog till att man vidtog den här åtgärden. Det var ju för att i någon mån stå beredd inför en eventuell ström av flyktingar under Allhelgonahelgen; man var inte riktigt säker på om det skulle bli en ström av flyktingar eller inte. Det var dock inte första gången som man stod inför hotet att få lov att åstadkomma tältförläggningar. Jag har hela tiden sagt att vi naturligtvis välkomnar förslag till andra lösningar från alla håll. Så fort invandrarverket fick in förslag vidtogs också åtgärder. Det tycker jag är bra. En av de positiva sakerna med den här olyckliga lösningen är ändå att så många människor hörde av sig och att så många hjälpte till när det gällde att hitta alternativ. Det är en sak att man kan vara kritisk mot tältförläggningen som sådan. Sedan är det en annan sak — och det blev jag litet upprörd över — att komma med sådana insinuationer som Kjell-Arne Welins fråga ger uttryck för, nämligen att det på något vis skulle vara en medveten åtgärd att göra mottagandet så ovälkomnande att det inte skulle komma hit fler människor. Jag tycker inte riktigt att det är i stil med det debattläge som vi har haft här när det gäller flyktingpolitiken — även om vi många gånger har varit oeniga. Dessutom finns det andra sätt att bidra i detta sammanhang, nämligen att var och en av oss uppmanar våra kommunalpolitiker att försöka ta emot de 6 000 flyktingar som finns här med färdiga uppehållstillstånd, så att vi får plats för nytillkomna på förläggningarna.
Herr talman! Statsrådet tyckte att jag kom med insinuationer. Det kan man naturligtvis med viss rätt hävda — för det är kanske vad jag har gjort. Men jag har följt invandraroch flyktingpolitiken här i landet under ganska många år, och jag tycker att det finns visst fog att komma med insinuationer. Men det är inte det som frågan i dag gäller, utan vad frågan gäller är huruvida vi i framtiden skall ta emot flyktingar här i Sverige på ett värdigare sätt och inte bara hysa in dem i tält, och detta t.o.m. under vinterhalvåret. En av de flyktingar, för att ta ett exempel, som fick ligga i tältet i Eslöv den aktuella natten har en syster som bor i Sverige, inte speciellt långt från Eslöv. Hon erbjöd sin bror att bo i hennes bostad. Men inte ens det fick han göra. Man hade alltså möjlighet att placera ut en del av flyktingarna redan före natten i tältet. Men invandrarverket och de ansvariga på platsen godkände inte att flyktingarna sov på annat ställe än i tältet. Man kunde således faktiskt anvisa andra möjligheter. Men man avstod från det.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har läst i tidningen att regeringen skulle ha förklarat att några PKK-anhängare som utvisats med stöd av terroristlagstiftningen skulle slippa utvisningen och den begränsning av rörelsefriheten som gäller för dem bara de gör avbön. Hon har frågat justitieministern om detta är sant. Arbetet i regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att svara på frågan. Svaret på Ragnhild Pohankas fråga är nej. Herr talman! Jag har vid ett flertal tillfällen under min korta tid som invandrarminister haft att svara på frågor och interpellationer som rör dessa utvisningar. Intresset för saken är uppenbarligen mycket stort. Jag vill därför passa på att meddela att ett regeringsbeslut om utvisning av en av dessa PKK-anhängare åter blivit föremål för rättslig prövning — denna gång av ett internationellt organ, Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna. Klagomål hade anförts enligt ett flertal artiklar i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Bl.a. gjordes gällande att frågan om utvisning enligt terroristbestämmelserna och den s.k. kommunarresten borde ha prövats av domstol samt att den s.k. kommunarresten i sig var ett otillbörligt ingrepp i klagandens mänskliga rättigheter. Kommissionen har nu avvisat klagomålen såsom uppenbart ogrundade, emedan de i vissa delar faller utanför konventionens tillämpningsområde.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag har mycket riktigt läst det här i tidningen. Jag har ingen anledning att betvivla vad invandrarministern säger. Men ord står då mot ord, och jag kan inte bedöma vad som är riktigt här. Kommunarresten jämställs inte med frihetsberövande enligt högsta domstolen. Men samtidigt sägs det att efter en lång tid skall kommunarresten kunna jämställas med frihetsberövande. När har det gått tillräckligt lång tid? De här människorna som inte kan förflytta sig utanför sin kommun — några av dem har nu länsarrest — mår mycket dåligt. De arbetar inte, och de måste anmäla sig hos polisen flera gånger i veckan. De har heller inte fått någon rättegång. Dessa människor vet alltså egentligen inte vad de är anklagade för. Vad de vet är att de anses tillhöra en organisation som i deras hemland är en frihetsorganisation som här kopplas ihop med någon delorganisation. En rättegång kan ju gå till som exempelvis terroristrättegångar i Västtyskland. Men det är i och för sig ingenting som vi skulle behöva ta efter. Hur som helst kräver dessa människor att det blir en rättegång och att de får veta varför de är så starkt frihetsberövade. När kan det alltså ha gått tillräckligt lång tid för att man skall kunna tala om frihetsberövande?
Herr talman! Jag har nu svarat på Ragnhild Pohankas konkreta fråga om detta med avbön. Jag vill erinra om det jag sade, nämligen att jag vid ett flertal tillfällen mycket utförligt har utvecklat hela frågan om utvisningen av PKK-arna och de speciella åtgärder som vi blev tvungna att vidta när utvisningen av humanitära skäl inte var möjlig att verkställa. Jag hoppas att jag inte är alltför oartig om jag hänvisar till en så färsk riksdagsfråga som den av Berith Eriksson i detta ämne som jag gav ett utförligt svar på förra tisdagen.

Herr talman! Jag är medveten om att vi har gått omlott med frågandet. Men min fråga var redan skriven, även om den inte var inlämnad, när den andra frågan ställdes. Jag har fullföljt debatten därför att min fråga var litet annorlunda ställd. Det har kommit svar från den internationella domstolen att kommunarrest inte kan jämföras med frihetsberövande, men jag vill fortfarande gärna ha ett svar. Jag får då ställa en ny fråga om hur lång tid som skall ha gått för att det skall betraktas som ett frihetsberövande. Jag får tacka för svaret.

Herr talman! Anne Wibble har med anledning av en dom i högsta domstolen frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att arbetsförmedlingslagen inte skall lägga hinder i vägen för konkurrens inom den privata tjänstesektorn. Jag har tidigare här i riksdagen redovisat att det inom arbetsmarknadsdepartementet pågår en översyn av arbetsförmedlingslagen . Detta översynsarbete har resulterat i en promemoria , som under sommaren och hösten varit ute på remiss. Promemorians förslag innebär i korthet att seriösa uthyrningsföretag ges en möjlighet att helt legalt kunna bedriva sin verksamhet. Inom departementet pågår för närvarande en sammanställning och utvärdering av remissyttrandena. Jag räknar med att en kommande proposition skall innebära en uppmjukning av det nuvarande förbudet mot uthyrning.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Denna fråga har, som arbetsmarknadsministern nämnde, varit uppe till debatt många gånger tidigare. Skälet till att jag ställde den nu var mycket riktigt domslutet i högsta domstolen, som tolkade lagen på så sätt att en privat skrivbyrå dömdes för olaglig arbetsförmedling. Detta betyder i praktiken att alla företag som sysslar med den här typen av kontorsservice bryter mot lagen. Vad en alert minister då borde göra är naturligtvis att omedelbart ta initiativ till att ändra lagen så att verksamheten blir laglig. En minister som månar om tjänsteföretagens möjlighet att utvecklas och växa skulle ha gjort det för länge sedan, men så gör inte Ingela Thalén. Hon hänvisar i sitt svar till en departementspromemoria som innehåller ett lagförslag och som har varit ute på remiss. Det pågår nu en beredning av promemorian. Många av de remissvar som har inkommit är starkt negativa. AMS är enligt promemorian tänkt att bli kontrollmyndighet för denna verksamhet och att vara den som avgör vilka företag som skall få bedriva uthyrning av arbetskraft, uppenbarligen med tidsbegränsade tillstånd. AMS vill inte ha en sådan roll, vilket jag har full förståelse för — AMS har betydligt viktigare uppgifter att sköta. Får jag fråga arbetsmarknadsministern om hon tar AMS remissvar till utgångspunkt för den tankeverksamhet som förhoppningsvis pågår på departementet när en kommande proposition skall avlämnas. Får jag också fråga när en sådan proposition kan komma.
Herr talman! Får jag först säga att det är helt klart att den nuvarande lagen kriminaliserar uthyrningsverksamhet. Det är det som är utgångspunkten för den uppmjukning av lagen som jag nu är ute efter att ta fram, så att det blir möjligt för företag att hyra ut korttidsarbetskraft. Jag vill samtidigt göra klart att jag inte är ute efter att i någon avgörande mening privatisera arbetsförmedling. Jag anser nämligen att den offentliga arbetsförmedlingen har en mycket stor betydelse för sysselsättningen och för arbetskraftens rörlighet, och den betyder mycket för att den aktiva arbetsmarknaden också i fortsättningen skall vara aktiv. När möjligheter till uthyrning öppnas är det viktigt att uthyrningen kopplas till garantier för seriös verksamhet. Vi har hittills en del erfarenheter som inte är så goda, men vi skall inte ta dem som utgångspunkt, utan de erfarenheter som har visat sig vara bra, när vi nu skriver en ny arbetsförmedlingslag. Jag kan inte just nu säga exakt när en proposition om en ny arbetsförmedlingslag kommer, men tanken är att den skall tas fram skyndsamt. På frågan om jag kommer att ta AMS principiella inställning som utgångspunkt kan jag inte entydigt svara att jag kommer att göra det, eftersom AMS fortfarande är en myndighet.
Herr talman! Jag får tacka för de kompletterande synpunkterna. Arbetsmarknadsministern säger att en proposition skall läggas fram skyndsamt, men frågan har varit uppe flera gånger, och arbetsmarknadsutskottet har vid många tillfällen begärt en översyn av lagen och ett nytt förslag. Jag hoppas att ”skyndsamt” faktiskt betyder skyndsamt och inte någonting annat. Innehållet i övrigt i arbetsmarknadsministerns svar var en aning beklämmande. Hon vill inte privatisera. Jag vet att socialdemokraterna inte vill göra det, och jag tolkar detta som ytterligare ett exempel på den socialdemokra = Prot. 1989/90:25 tiska regeringens förkärlek för olika typer av offentliga monopol. 14 november 1989 Hon vill ha garantier för att det handlar om seriös verksamhet, ochdega= rantierna tror hon sig kunna skapa genom en ganska byråkratisk och omständlig prövningsprocedur, där olika myndigheter, kanske AMS, skall avgöra vilket företag som är seriöst, som skall få tillstånd och under hur lång tid. Jag skulle gärna vilja veta om arbetsmarknadsministern har något enda exempel på att en sådan prövning av administrativt slag skapar garantier för att verksamheten blir seriös.
Herr talman! Får jag först återkomma till detta med den offentliga arbetsförmedlingslagen. Det är inte ointressant — det vet också Anne Wibble — att Sverige har skrivit under en ILO-konvention och att flera regeringar än den nuvarande har prövat huruvida man kan göra förändringar i arbetsförmedlingslagen och ändå följa ILO-konventionen. Jag har för mig att också en borgerlig regering har prövat och sedan dragit tillbaka ett sådant förslag. Vi tror att vi, med det förslag som vi nu har tagit fram i promemorian och med de justeringar som blir nödvändiga att göra efter remissinstansernas synpunkter, kan skapa ett mellanting mellan en offentlig arbetsförmedling, som jag tror är mycket bra, en renodlad entreprenadverksamhet, som inte faller under denna lag, och en form av uthyrning av korttidsarbetskraft. Det är en praktisk, modern och anpassad verksamhet för dagens moderna industrisamhälle.
Herr talman! Frågan om ILO-konventionen har mycket riktigt ofta varit involverad i denna debatt. Jag har förstått att det ändå görs nya tolkningar av den — det gjordes bl.a. i samband med en diskussion med Japan. Arbetsmarknadsministern sade följdriktigt ingenting om hur en byråkratisk prövning skulle kunna skapa garantier för att det handlar om seriös verksamhet. Jag tolkar det så att hon ändå är öppen för att det finns problem med att på byråkratisk, administrativ väg avgöra vilka företag som är seriösa.

Herr talman! Min utgångspunkt när det gäller arbetsförmedlingsverksamheten är att den skall vara offentlig, att den skall ge skydd för den enskilde arbetssökanden och att den skall vara gratis, dvs. att man inte skall behöva betala för att söka ett arbete. Det är riktigt att ILO-konventionen är skriven i en tid som inte stämmer överens med vårt moderna samhälle, och därför behöver vi en mellanform mellan den offentliga arbetsförmedlingen, som förmedlar arbete och arbets kraft, och entreprenadverksamheten. Det är det som vi skisserar i departementspromemorian. Det är nog litet väl enkelt att säga att byråkratin skapar hinder. Den kan skapa hinder om den är onödig och krånglig. Jag utgår inte från att den arbetsförmedlingslag som kommer skall innebära en onödig och krånglig byråkrati, utan jag utgår från att den skall innebära en bra, effektiv och snabb byråkrati, som är ett stöd både för företagen och för de enskilda arbetssökandena, som är de skyddslösa i sammanhanget.
Herr talman! Jag kan förstå om arbetsmarknadsministern inte medvetet vill skapa det hon själv bedömer som onödig och krånglig byråkrati. Det vore anmärkningsvärt annars. Frågan är bara vilken grund hon har för den bedömning hon gör, att den byråkrati hon skapar inte är onödig och krånglig. Eftersom hon i någon mån tänker ta fasta på remissvaren, och arbetsmarknadsstyrelsens remissvar får anses vara mycket informativt — de har just påtalat riskerna med en onödig och krånglig byråkrati — tillåter jag mig den lilla förhoppningen att lagförslaget faktiskt inte blir det som ministern ursprungligen sänt ut på remiss. För att återkomma till min ursprungliga fråga, herr talman, så gällde den vad regeringen tänker göra för att arbetsförmedlingslagen inte skall lägga hinder i vägen för konkurrens inom den privata sektorn.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag hade kanske redan i dag hoppats på en markering när det gäller just Volvo. Men den tycks utebli. Det är vanligt att stora företag köper upp mindre företag för att öka sin Prot. 1989/90:25 marknadsandel och kanske lägga ner en konkurrent. De stora transportme 14 november 1989 delsindustrierna, särskilt bilindustrin, finns oftast också i stora länder drde. NN har haft en stor hemmamarknad, som i t.ex. USA och Japan, men också i Frankrike och Västtyskland. Små länder tenderar därför att förlora sin transportmedelsindustri, därför att dessa industrier har haft en liten hemmamarknad. Om spelreglerna i små länder underordnas de internationella spelreglerna, som bestäms av stora länder, finns det risk att de små länderna får svårare att behålla sina industrier. Är inte begränsningen till ett nationellt säkerhetsintresse ett otillräckligt styrmedel?

Herr talman! Det är inte bara målsättningen att vi skall verka internationellt som styr industripolitiken. De stora transportföretagen satsar i dag också stora resurser på att styra transportpolitiken mot en massbilism som kanske också kommer att automatiseras och regleras elektroniskt i varje bil. Man har också avsevärda resurser till förfogande för att genomföra den här typen av politik inom personbilsindustrin. Vilka konsekvenser en sådan massbilism kommer att få är svårt att överblicka. Jag hoppas att industriministern håller med mig om att transportmedelsindustrin borde styras mot en produktion som minskar miljöoch trafikproblemen och att svenska transportmedelsföretag borde gå i spetsen för en sådan utveckling. Det är också ur den synpunkten ett nationellt intresse att vi har ett inflytande över Volvo.

Herr talman! Jag tycker att frågorna hänger ihop. Man måste kunna påverka på alla nivåer. Det är inte mer än 15 år sedan man inom den svenska arbetarrörelsen diskuterade hur anställda och samhället skulle kunna stärka sitt inflytande, inte minst i de stora företagen. I dag diskuterar vi i stället i vilken utsträckning utländska kapitalintressen skall kunna ha ägarinflytande i landets företag. Jag hoppas att företrädare för samhällsintressen, löntagarorganisationer och kooperativa krafter, som finns med i Volvos ägarbild, mycket noga följer den internationella utvecklingen och tänker både en och två gånger på de bud som eventuellt kommer att läggas på de aktierna. På grund av det nät av fabriker och underleverantörer som mödosamt byggts upp i Sverige, måste vi säga att Volvokoncernen egentligen bedriver en verksamhet av utpräglat samhällelig karaktär i vårt land. Man har också 75 96 av sina anställda i Sverige.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

Herr talman! Vi känner alla oro och avsky inför våldet i samhället. Vi blir upprörda när vi ser hur gamla och unga blir offer för det råa, hänsynslösa våldet. Kanske känner vi också vanmakt. Vi ställer oss frågan: Vad kan vi, som föräldrar, samhällsmedborgare eller politiker, göra för att bekämpa våldet? Och vi finner att svaret inte är så enkelt, att det inte finns några självklara, enkla lösningar. Men den senaste tidens debatt inger inte bara oro utan också hopp. Det finns ett brett, folkligt engagemang och ett avståndstagande i fråga om våldet. Det finns en insikt om att våldet bara kan minska om vi alla deltar i kampen, en insikt om att det inte räcker med myndighetsingripanden utan att personligt engagemang och ansvar är långt viktigare. Det känns också hoppfullt att debatten till en del tycks ha lämnat schablonerna. Det avgörande för våldsbekämpningen är inte 600 eller 1 000 fler poliser, inte heller om straffet för ett misshandelsbrott är ett eller två år. När debatten i stället handlar om revorna i välfärdssamhället, om nödvändigheten av att förhindra en utveckling mot ett samhälle med vidgade klyftor, social utslagning och utanförskap, då känns det hoppfullt. När våldsbrottsligheten diskuteras får frågan om det har skett en ökning av våldet eller inte stort utrymme. Några saker kan vi med bestämdhet slå fast: Det polisanmälda våldet har ökat, men man kan inte utifrån det med bestämdhet konstatera att våldsbrottsligheten i samhället har ökat på samma sätt. Det kan, som många forskare har påpekat, vara så att toleransen mot våldet har minskat, vilket i så fall är något positivt. Mycket talar för att våldet har blivit råare. Knivar och andra tillhyggen används i allt större utsträckning vid våldsbrott. Det oprovocerade våldet på gator och torg är allvarligt, men det är inte lika utbrett som debatten ibland ger sken av. Det är i särskilda situationer som denna brottslighet oftast förekommer. Det är i storstädernas stadskärnor, i nära anslutning till nöjeslokaler, under sena kvällar och nätter som den överväldigande delen av våldet mellan obekanta sker. Personerna som är inblandade, både offren och gärningsmännen, är nästan alltid berusade. Det är viktigt att framhålla detta. Vi har en skyldighet att föra en nyanserad debatt och inte medverka till att sprida onödigt stor oro. Den mest omfattande våldsbrottsligheten finns fortfarande innanför hemmets väggar. I familjen förekommer en utbredd våldsbrottslighet som aldrig kommer till polisens kännedom. Den dolda våldsbrottsligheten är betydande. Men jag tycker egentligen att debatten om huruvida våldet har ökat eller inte är ganska ointressant. Det finns en våldsbrottslighet och ett våld som inte kan accepteras, ett våld som drabbar enskilda människor hårt och som visar att vi mitt uppe i välfärdssamhället också har en ofärd. Herr talman! Orsakerna till våldsbrottsligheten är komplexa. Några saker vet vi emellertid. Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan våld och social utslagning. I samhällen med stora klasskillnader är också brottsligheten mer utbredd. Vi vet också att sambandet mellan våldsbrott och alkoholförtäring och annat missbruk är mycket tydligt. I sju fall av tio är gärningsmannen berusad. Offret är i fyra fall av tio också berusad. Detta samband har alltid funnits. I spåren på missbruk följer våldsbrott. Av grundläggande betydelse för våra möjligheter att på sikt motverka våldet är därför de förebyggande insatserna. Möjligheterna att motverka brottslighet och social utslagning hänger nära samman med vår förmåga att bygga ett samhälle präglat av solidaritet, omtanke och gemensamt ansvar. Detta arbete måste utgå från att alla människor har ett eget ansvar och att vi också har en skyldighet att ta det ansvaret — på jobbet och i bostadsområdet, för våra egna barn och andras, på daghemmet och i skolan, gentemot den arbetskamrat som missbrukar och inte kommer till jobbet samt gentemot ungdomar som vandaliserar. En sådan moralsyn ställer också krav på politiken. Sverige är fortfarande i många avseenden ett klassamhälle, och tydligast märks detta i storstäderna. Här har stora grupper det ekonomiskt sett bra. Man bor bra och har rika möjligheter till utveckling både i arbetet och på fritiden. Men storstaden består också av nedslitna bostadsområden, utslagning, misär, missbruk och ensamhet. Här finns barn som far illa i hemmet och i skolan. Här finns grupper som inte har fått del av det växande välståndet under 80-talet, grupper som lever i en utsatt position. Här finns också en annan klyfta, klyftan som går mellan å ena sidan de som känner sig delaktiga, de som kan påverka, och å andra sidan de som känner sig utanför och maktlösa. Vi får inte acceptera ett samhälle, där stora grupper lever ett gott liv medan andra är förvisade till samhällets bakgård. Detta är också en fråga om moral.

Att fostra barn till solidaritet och lära dem acceptera de regler som krävs för att människor skall kunna leva tillsammans är i första hand föräldrarnas ansvar. Men det är inte bara föräldrarna som har detta ansvar. Alla vuxna måste gentemot barn och ungdomar uttala vad vi uppfattar som rätt och fel, tillåtet och otillåtet. Vi får inte förbli tysta inför sådant som vi inte accepterar. Herr talman! Jag har medvetet uppehållit mig vid behovet av grundläggande förändringar i själva synen på och orsakerna till våldsbrottsligheten. Om vi på sikt skall kunna få bukt med brottsligheten krävs åtgärder på alla samhällslivets områden. Det gäller att förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor, att aktivt motverka social utslagning. Men självfallet finns det också behov av åtgärder inom den traditionella kriminalpolitiken. Regeringen har under lång tid bedrivit ett målmedvetet och aktivt kriminalpolitiskt arbete. 1986 presenterades ett samlat program mot våldsoch egendomsbrottsligheten och för drygt ett år sedan redovisades en rad åtgärder som syftar till att stärka brottsoffrens ställning. Det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet måste nu drivas vidare. Ett par områden är särskilt viktiga. När ungdomar begår brott är det viktigt att samhällets reaktion på överträdelsen kommer snabbt och att den dessutom är tydlig. Detta förutsätter en nära samverkan mellan polis, åklagare, domstol, socialtjänst och föräldrar. Försök med en snabbare handläggning av ungdomsmål bedrivs nu på ett antal ställen i landet. Jag tror att vi kan komma vidare på den vägen genom att sätta in snabba och tidiga ingripanden. Men det förutsätter ett mycket nära samarbete mellan alla dem som på ett eller annat sätt har ansvar för ungdomars sociala situation. Ett annat område som vi måste satsa på är alternativa påföljder. Vi vet att fängelstraffet många gånger inte medför några positiva effekter för de intagna. Här måste vi söka alternativ. Kontraktsvården är ett sådant alternativ. Jag tror också att samhällstjänsten, som nu skall införas på försök, kan vara en effektiv påföljd särskilt för unga lagöverträdare. Det är utomordentligt glädjande att föreningslivet och folkrörelserna visat ett så stort intresse för att medverka i samhällstjänstförsöket. Det visar att det finns ett brett engagemang när det gäller att hjälpa och stödja ungdomar som kommit på kant i samhället. Brottsoffrens situation måste också ägnas större uppmärksamhet. Ytterligare förslag till åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning måste till. Särskilt viktigt är det att utöka stödet till brottsofferjourerna. Polisen har naturligtvis också stor betydelse. Många poliser som arbetar med ungdomsbrottsligheten utför ett engagerat och framgångsrikt arbete. Det är viktigt att vi på alla sätt arbetar för att fler poliser kommer ut på gator och torg och att kvarterspolisorganisationen byggs ut. Också den sociala ungdomsvården måste förstärkas på ett radikalt sätt, så att vi får fram resurser för att ta hand om de ungdomar som kommit på särskild kant med samhället. Herr talman! Det är en kombination av strukturella förändringar i samhället och mer kortsiktiga kriminalpolitiska åtgärder som behövs om vi skall komma till rätta med våldsbrottsligheten och annan brottslighet i samhället.

Herr talman! I lördags tog jag här utanför riksdagshuset emot 98 000 namnunderskrifter med krav på åtgärder mot våldet. Jag tror att vi alla på olika sätt känner bakgrunden till dessa 98 000 namnunderskrifter. Det var i augusti förra året som Teresa Formichella sparkades ihjäl i Hagsätra av fyra unga män. Det var tidigare i höstas som Jonnie, som inte ens hade fyllt 16 år, brutalt mördades på Götgatan. I regn och rusk under dessa höstveckor har Teresas barn och Jonnies anhöriga stått på Götgatan och samlat in namn med krav på åtgärder mot våldet. Det har hittills blivit 98 000 namn, och de fortsätter att strömma in. Det är namn som förpliktar. Bakom varje namn på dessa listor står medborgare och individer, som tycker att vi alla i denna riksdag och i andra politiska församlingar har gjort för litet för att stoppa våldet under de gångna åren. Jag var hedrad över att det var till mig som man valde att överlämna namnen. Jag tar möjligheten att även från denna talarstol framföra ett tack och en uppskattning till Irma Lilliendahl och även till andra för de insatser ni har gjort för att bredda och ge ny aktualitet åt denna så oerhört viktiga debatt. Men namnen och kraven skall inte stanna bara hos mig, utan de skall föras vidare. Kraven skall vi alla diskutera här i kammaren i dag, och namnen skall jag under dagen föra vidare till riksdagens talman. Vi har från moderat håll länge varnat för brottsutvecklingen och dess konsekvenser. Vi har pekat på hur en svag kriminalpolitik och en felaktig polispolitik gett brottsligheten ett utrymme som den aldrig borde ha fått. För denna felaktiga politik, det måste klart sägas, bär socialdemokraterna det politiska ansvaret. Det var de som mot kritik i denna kammare drev fram beslut om t.ex. den automatiska rabatten på fängelsestraff. Det var de som mot kritik i denna kammare drev fram besluten om den omfattande personella försvagning som under det senaste decenniet drabbat det svenska polisväsendet. Men hur allvarlig denna felaktiga politik än är, och hur kritiska vi än kan vara mot dess konsekvenser, måste vi inse att problemen också går djupare. Ett samhälle måste alltid bygga på gemensamma värderingar och på en gemensam etik som vi genom familj och skola för vidare från generation till generation. Men när dessa gemensamma band av etik, värderingar och normer försvagas genom att familjer och skola försvagas, äventyras tryggheten för oss alla i samhället. Det är just detta som har inträffat under senare decennier. Familjen har trängts tillbaka genom den förda politiken och genom sam hällsutvecklingen. Tiden har blivit allt mindre, och trycket från samhällsinstitutioner som vill ta över delar av familjens uppgifter har också blivit allt tydligare. Familjen har helt enkelt satts på undantag. Samtidigt vet vi att också skolan har drabbats av den normlöshet som ett tag var den enda norm som över huvud taget fick diskuteras. Det blev plötsligt fult att tala om och betygsätta ordning och uppförande, och lärarnas möjligheter att ingripa mot dem som utnyttjade normlösheten i skolan begränsades mycket kraftigt. Vi ser resultaten. När det inte ställs några krav, ges många unga människor intrycket av att vi faktiskt inte bryr oss om vad de gör. Kravlösheten bereder vägen för en ansvarslöshet, och oviljan att sätta normer ger fritt fram för en normlöshet. Nu måste vi försöka vända denna utveckling. Lyckas vi inte med att göra det, kommer brotten att bli allt fler och otryggheten alltmer påtaglig i vårt samhälle. Detta kräver omedelbara åtgärder för att utbilda fler poliser och för att få ut fler poliser på gatorna. Det är bra att regeringen nu börjar inse det man så länge blundat för. Men det kommer att ta lång tid innan skadeverkningarna av den felaktiga politiken har reparerats. Konferenser och kommissioner kan förvisso ha sitt värde. Men de får aldrig bli en ursäkt för att inte vidta åtgärder, eller att inte vidta dem omedelbart. Det vore kanske bättre om regeringen visade kraften att vidta åtgärder än att bara visa kraften att kalla in konferenser och tillsätta kommissioner. Vi vet på många punkter vad som måste göras. Då kan man också göra det, och man kan göra det nu. Under större delen av 1990-talet kommer vi, speciellt i storstäderna, att få leva med den poliskris som 1980-talets politik har skapat. Vi måste också inse att på brott alltid måste följa straff. När rättsväsendet ger den unge kille eller den unga tjej som för första gången går över lagens råmärke en förlåtande åtalseftergift, gör man honom eller henne en grov otjänst. Det är inte meningen. Men åtalseftergiften fungerar ofta som en signal om att det nog inte var så allvarligt trots allt. När rättsväsendet självt suddar ut gränsen mellan rätt och fel är det kanske inte så förvånande att många unga människor har svårt att inse var denna gräns faktiskt går. Med ett tydligare ingripande mot också de små lagöverträdelserna, skulle vi få fler att avstå från vägen mot de grövre brotten. Vi vet alla att det inte är så lätt att komma därifrån om man väl har hamnat på vägen mot de grövre brotten. Vi måste samtidigt vara beredda att döma till hårda straff när detta krävs. Det är stötande för det allmänna rättsmedvetandet, och upprörande för dem som drabbas av brott, när brottslingar går i väg med relativt lindriga straff. Vi måste ge dem som drabbas av brott — inte minst de som är anhöriga till dem som plötsligt, tragiskt och brutalt, ryckts bort — minst samma stöd som vårt rättssamhälle ger dem som faktiskt har begått ett brott. Alltför länge har vi ställt brottsoffret vid sidan av. Vi moderater har här i riksdagen lagt fram konkreta förslag på hur lagar och bestämmelser måste förändras för att detta skall bli möjligt. Det har vi gjort år efter år, med en viss envishet, och fått dem avvisade år efter år, med samma envishet från andra sidan. Nu har situationen förändrats. Justitieministern har tittat upp från sin föråldrade statistik och börjat se den verklighet som faktiskt finns ute på gator och torg. Enskilda insatser som Irma Lilliendahls har gett kraven på åtgärder mot våldet en ny kraft. Jag hoppas att detta skall kunna leda till att man också på andra håll är beredd att ompröva sitt motstånd mot de olika förslag vi har lagt fram. Men inte ens ett bifall till våra förslag kommer att hjälpa med en gång. Det krävs att vi återupprättar inte bara värderingarnas och normernas plats i vårt samhälle, utan också den starka familjens och den fostrande skolans. Det ställer stora krav i en samhällssituation där många familjer består av en ensamstående med barn och där mötet mellan olika traditioner och kulturer från olika delar av världen lätt leder till nya spänningar. Våldet måste stoppas. Det skall i första hand stoppas inne i varje individ. Men där det misslyckas, måste det också mötas av ett starkt rättsväsende och polis ute på gator och torg. Stoppar vi inte våldet, och den ökning som sker, kommer vi alla att i framtiden gå miste om en viktig del av den trygghet vi vill ha i ett gott samhälle.

Herr talman! Det är med både sorg och vrede man läser tidningarnas regelbundna rapportering om meningslöst gatuvåld. Våld förekommer dock inte enbart utomhus. En stor del av det till polisen anmälda våldet omfattar vad vi i dagligt tal brukar kalla hustrumisshandel. Under min tid som åklagare mötte jag mycket av detta grymma och förnedrande våld mot kvinnor. Jag kommer ihåg kvinnan som låg med sin femårige son i en utdragssoffa. Mannen tvingade henne att lägga handen på soffans kant, varefter han med en hammare slog på hennes knogar. Eller mannen som trampade på sin hustrus fötter, så att de blev i det närmaste obrukbara. Eller sambon som med kniv skar mönster i flickans underarm. Enligt statistiska centralbyråns offerundersökning kan man dra slutsatsen att det registrerade våldet schablonmässigt kan multipliceras med 3. Den totala mängden våldsbrott i Sverige uppgår därför till ungefär 100 000. I 70-80 96 av alla våldsbrott begås gärningen under alkoholpåverkan. Det betyder i och för sig inte att alkohol alltid är faktorn som utlöser våldet. Kriminologen Leif Lenke har i sin doktorsavhandling, Våld och alkohol, visat att i vart fall hälften av våldsbrotten under det senaste decenniet är alkoholbetingade. En stor del av våldsbrottsligheten har alltså ett direkt samband med alkoholkonsumtion. Men alkohol har också samband med annan kriminalitet. Ett vanligt uttryck bland unga kriminella är att brottet var ”en fyllegrej”. Dessutom är alkohol i stor utsträckning inkörsport till narkotika. Den som inte lärt sig att genom alkohol manipulera sina sinnen är förmodligen inte heller benägen att pröva narkotika. Alkoholkonsumtionen i sig leder ofta till en urspårning, särskilt bland unga människor. Urspårning i form av skolk, firande från arbetet eller arbetslöshet, leder lätt till kriminalitet. Från 1976 och fram till 1984 minskade alkoholkonsumtionen i Sverige markant. Sedan dess har en ökning skett, särskilt bland ungdomar. Enligt SIFO:s årliga undersökning av ungdomars dryckesvanor har konsumtionen bland 12-24-åringar sedan början av 1980 talet ökat med 30 96. Den ökade alkoholkonsumtionen bland unga leder till ökad kriminalitet. Vilka åtgärder har då regeringen vidtagit för att minska alkoholkonsumtionen i samhället? Regeringen har hittills fört en passiv alkoholpolitik. Sedan tidigare vet man att höjda alkoholpriser medför minskad försäljning. Trots det har alkoholpriserna ibland fått släpa efter ända upp till två år. Regeringen har visat passivitet när det gäller utskänkningstillstånd. Som exempel kan nämnas att ett stort diskotek i Stockholms innerstad som dagligen släpper in 800 ungdomar har fullständiga rättigheter. Lenke har i sin undersökning gjort en uppdelning mellan privat och offentlig konsumtion. Hans analys visar klart att det offentliga drickandet ger femtio gånger så stark effekt på misshandelsbrottsligheten som privat konsumtion. Lenkes slutsats är att alkoholpolitiska åtgärder genomgående ger markanta effekter på frekvensen av våldsbrott. Vill man alltså minska det ökande antalet våldsbrott på allmän plats måste man rikta åtgärderna mot det ökade restaurangdrickandet. Om man vill rikta åtgärderna mot den grova våldsbrottsligheten, som ofta sker på privat område och där kvinnor utgör en betydande andel av offren, måste man rikta åtgärderna mot det tyngre missbruket och i så fall förmodligen vidta någon form av inköpsreglering. Man kan dra ytterligare slutsatser av Lenkes undersökning. Jag vill därför fråga statsrådet Laila Freivalds: Vad tänker regeringen göra för att påverka och minska våldsbrottsligheten då det gäller alkoholområdet? Eller kan det möjligen vara så att regeringen inte avser att vidta några åtgärder, därför att, som Svante Nycander uttryckte det i DN häromdagen, ”alkohol är en dålig fiende, eftersom de flesta av oss njuter av umgänget med den”? Herr talman! Den goda fienden, som Kettil Bruun kallar narkotikan, är det lättare att vara överens om att bekämpa. Förr var narkotikan ett storstadsproblem. Men vi har misslyckats med att begränsa spridningen. I dag finns narkotikan överallt. Såvitt jag vet finns det ingen forskning som stöder påståendet att det finns ett generellt samband mellan våldsbrott och narkotika. I narkotikans spår följer däremot mänsklig förnedring, prostitution och annan kriminalitet. Även när det gäller åtgärder mot narkotikan har regeringen visat passivitet. Riksdagen borde för länge sedan ha beslutat att kriminalisera bruk av narkotika, dels för att tala om för unga människor att det inte är tillåtet, dels för att ge polisen möjligheter att förhindra att nya kundkretsar växer fram. Sent omsider har regeringen emellertid medverkat till att kriminalisera narkotikabruk. Tyvärr blev bestämmelsen tandlös. Bestämmelsen innebär enbart böter, vilket gör det omöjligt att genomföra husrannsakan och kroppsvisitation. Inte heller kan urinprov och blodprov tas för att man därigenom skall kunna bevisa brott. Polisen har fått ett dåligt redskap för sin brottsbekämpning. Det är bra med insatser mot de stora leverantörerna och mot langning, men det bästa resultatet uppnås om det inte finns några konsumenter. Regeringen har också visat stor passivitet när det gäller unga lagöverträdare, huvudsakligen barn under 18 år. Barn och ungdomar som utvecklas ogynnsamt skall tas om hand av sociala myndigheter. De sociala myndigheterna har då möjlighet att med tvång placera framför allt kriminella ungdomar på ungdomsvårdsskola, s.k. § 12-hem. Nu har det visat sig att drygt 500 ansökningar om sådan intagning avvisades under 1988. En del ansökningar avvisades därför att ungdomarna ansågs alltför svårbehandlade. Hur kan man från regeringens sida acceptera en utveckling, som innebär att ungdomar på glid får fortsätta sin kriminella verksamhet för att därigenom med säkerhet kunna kvalificera sig för kriminalvård? Inte nog med att dessa ungdomar hinner identifiera sig med ett kriminellt beteende, de hinner också åstadkomma mycket stor skada för samhällsmedborgarna innan samhället reagerar. Många av de aktuella ungdomarna är naturligtvis våldsbenägna. Det är därför som ungdomsvårdsskolorna inte vill ha dem. Vill regeringen påverka våldsutvecklingen i samhället borde omhändertagandet av dessa ungdomar vara ett måste. Herr talman! Den gamla normbildningen har långsamt upplösts utan att ersättas av något annat. Politiker, myndigheter, domstolar och föräldrar har ett ansvar när det gäller att skapa vägledning, bl.a. genom att sätta klarare och skarpare gränser för vad som kan tillåtas. Dessutom måste all lagstiftning som vi politiker fattar beslut om vara så utformad att den faktiskt blir användbar. Slutligen vill jag säga några ord om polisen. Det har redan framkommit här att polisens resurser har urholkats. Polisen betyder för oss samhällsmedborgare trygghet. När vi känner oss utsatta, hotade eller övergivna och anser oss behöva hjälp, är det polisen som vi i första hand tänker på. Det finns också en rad undersökningar, som visar att allmänhetens förtroende för polisen är stort. Av dessa skäl borde målet för polisen vara att erbjuda människor trygghet. Detta övergripande mål uppnås genom att polisen syns på gator och torg och genom att vi får fler kvarterspoliser. När det gäller polisens resurser har regeringen visat både passivitet och en destruktiv hållning.

Herr talman! I ett slag förändrades livet, säger vi ibland. För våldsoffren är det en fasansfull sanning. Rubrikerna i dessa dagar är många och dubbelt svarta. En nittonåring var på väg hem efter en hockeymatch. Han var vältränad och framgångsrik i hockeylaget. Han var en ung människa som — liksom alla våra ungdomar — bar löfte om framtiden. Men han kom aldrig hem. Han mötte döden. På frågan om han hade en cigarett att bjuda på kunde han bara svara nej. Ett enda slag mot huvudet gjorde döden ögonblicklig. Att sätta gränser är att bry sig om. Nittonåringens död är ett i raden av uttryck för att de nödvändiga gränserna för människors samexistens har trasats sönder. Våld kan aldrig godtas i medmänsklig kontakt — aldrig någonsin. När utanförkänsla och aggression blir till våldshandlingar är det ett misslyckande för individen själv — det personliga ansvaret kan ju ingen annan bära — men också för nära anhöriga och för samhället, som kanske reagerat för sent eller med bristande insikt och engagemang. I samhället bär vi gemensamt ansvar för etik och normer och för att ge alla barn och ungdomar goda uppväxtförhållanden. En debatt om våld bör därför vara ett konstruktivt samtal om påföljder, men också om positiva och förebyggande insatser. Det ena får inte tillåtas förskjuta det andra. Dessutom handlar det naturligtvis om människors trygghet i samhället — att de som inte kan värna sig med sina egna kroppskrafter också skall kunna känna sig trygga på gator och torg. Det gäller våra äldre, det gäller kvinnor, det gäller barn och ungdomar. Våldet är ingen ungdomsfråga. Det är vuxna — och nästan alltid män — som utför de flesta allvarliga våldsbrotten i vårt samhälle. Nästan fyra av tio våldsoffer är kvinnor. Ungdomsbrotten har enligt statistiken inte ökat i antal under de senaste tio åren. Men barnen lär av vuxnas handlingsmönster, och barnen är hänvisade till den vardagsverklighet som vi vuxna skapar. Därför måste vi tala om vuxnas och ungas våld i ett sammanhang. Därför måste allt våld, från vem det än kommer och mot vem det än riktas, alltid fördömas. Mot den här bakgrunden har jag i en interpellation till statsministern föreslagit en riksomfattande kampanj med statligt stöd mot våldet. Det är ett gammalt centerförslag. Jag välkomnar att denna debatt har kommit till stånd, även om interpellationen formellt inte behandlas här. Det krävs gemensamt engagemang och ansvar från många, och många vill delta, inte minst oroliga föräldrar. Det visar den senaste tidens debatt, upprop och aktiviteter som människor nu tar initiativ till. Min interpellation är en uppföljning av centerns riksdagsmotioner på området. Jag skall nämna något av innehållet i de program för brottsbekämpning som centern under hela 80-talet har lagt fram. Polisbristen är akut, vilket är resultatet av en nedrustning av poliskåren under den socialdemokratiska regeringstiden. Centern har under flera år krävt en utökad polisutbildning och ökade satsningar på personalbefrämjande åtgärder för att behålla redan utbildade poliser. Polisernas arbetsmiljö är svår. Den kräver ett aktivt stöd från samhällets sida. Detta kan vi se inte minst i Stockholmsregionen där många poliser slutar sitt arbete för att de inte orkar längre. Hade regeringen i tid ställt sig bakom centerkraven hade vi haft totalt 600 fler färdigutbildade poliser. Därmed hade vi också fått fler kvartersoch områdespoliser som arbetar framför allt brottsförebyggande. På det sättet hade vi fått tryggare närmiljöer och fått fler brott utredda. Självfallet är det positivt när poliser nu skall frigöras för polisarbete och befrias från administration. Centern har krävt samhällets omedelbara reaktion på brott. Lagföring och straff löser inte de grundläggande problemen bakom brott, men påföljden är nödvändig för att markera samhällets reaktion. Och det får inte vara tillgången på fängelseplatser som avgör vilka straff som utmäts. Det borde vara självklart. Jourdomstolar måste inrättas, så att den skyldige mycket snabbt kan ställas inför rätta. Det är särskilt viktigt för unga lagöverträdare att brottet följs av en omedelbar reaktion. Den största otjänsten vi kan göra våra ungdomar är att inte reagera på brott. För unga lagöverträdare har centern dessutom länge krävt påföljden samhällstjänst — hederligt arbete som vägvisare bort från kriminaliteten. I höst har regeringen anslutit sig till förslaget men bara för åldersgruppen från 18 år och uppåt. Vi i centern ser ingen logik bakom den spärren. Påföljden samhällstjänst är, som vi ser det, särskilt välmotiverad för unga lagöverträdare. Centern har också föreslagit förbättrat stöd till våldsoffren, bl.a. bättre juridiskt stöd. Centern har vidare föreslagit knivförbud på allmän plats. Tyvärr har centern varit ganska ensam om detta hittills. Centern har även föreslagit förhandsgranskning och andra åtgärder mot videovåldet. Tyvärr finns det i detta sammanhang illavarslande tecken på att regeringen väljer en annan väg. Vidare har centern krävt utökad rapporteringsskyldighet till unga lagöverträdares föräldrar. Centern har även krävt ökat stöd till jourverksamhet för brottsoffer, för kvinnor och män. Statistiken talar sitt tydliga språk: I dag är åtta av tio våldsverkare berusade. Kampen mot missbruk av alkohol — och mot narkotikabruket — måste därför intensifieras. Våld måste bekämpas, men vi måste också ge det goda samhället och de goda exemplen, det personliga ansvaret och engagemanget en chans. Därför behövs en folklig kampanj mot våldet. Under en å två generationer har samhället förändrats i en rasande takt. Materiellt sett har vi blivit rikare — utbildning, omsorg, sjukvård och mycket annat har byggts ut. Men vårt välfärdsbygge har också avigsidor. Centern varnade tidigt för att storskaligheten har nackdelar. När människor tvingas flytta slits gemenskap och fungerande sociala nätverk sönder. Vid storutbyggnad av bostadsområden blir de gemensamma angelägenheterna ofta få. Det sociala nätverket blir glest, isoleringen, anonymiteten en fara. Detta har drabbat särskilt hårt våra storstadsregioner. Priset för storskaligheten får alla vara med om att betala. Men värst drabbas barnen, och allra värst storstadens barn. I rapporten ”Brottsförebyggande arbete i skolan — några forskningsrön” skriver BRÅ:s och skolöverstyrelsens företrädare om dessa problem. Jag skall inte nu citera ur denna rapport, men där kan man läsa många tänkvärda saker. Det är som att växa upp i ett tomrum, har statens ungdomsråd träffande sammanfattat många ungas livssituation. Det är ovärdigt ett välfärdsland, säger vi i centern. Vår politik syftar till att skapa levande, lokala närmiljöer med en mångfald av verksamheter, lokala beslut och lokalt ansvar och därmed förutsättningar för kontakt och gemenskap. Kulturoch fritidsverksamhet, skola och kommunikationer är avgörande förutsättningar. Arbete, bostäder, service och fritid måste tillsammans forma närmiljöer med överblick för individen. När vi kritiserar storskaligheten borde vi kunna göra det utan att bli anklagade för att vara storstadsfiender. Det räcker med att läsa den statistik som finns över brotten för att se var brottsutvecklingen är snabbast och mest omfattande. En riksomfattande kampanj mot våldet växer fram just nu, ledd av anhöriga till brottsoffer, av tonåringar i Non Fighting Generation och andra ungdomsorganisationer, av vuxna i Hem och Skola, av lärar-, polisoch socialarbetargrupper, studieförbund, nykterhetsorganisationer och kyrkor. Men den rörelsen skulle bli så mycket kraftfullare och så mycket starkare genom samordning och genom statligt stöd. Därför vill jag fråga justitieministern om regeringen är beredd att ta ett initiativ för att stödja en riksomfattande = Prot. 1989/90:26 folkkampanj mot våldet i vårt samhälle. Här behövs alla goda krafter i verk = 15 november 1989 ligt genuin mening. Tillsammans kan vi sätta de gränser som visar att vi bryr oss om. Debatt om åtgärder